Herr talman! Östtyskland skall bli ännu mera flyktsäkert, berättade Sydsvenska Dagbladet i en artikel för tio dagar sedan. När jag i den allmänpolitiska debatten i höstas redovisade några intryck från ett besök i Berlin hade jag inte kännedom om Ulbrichts planer att ersätta den gamla Berlinmuren med en ny, 100 procentigt effektiv mur. Det skall tydligen mera bli en bred spärrzon, som skall förses med taggtråd, elektriska stängsel, minor, halvvilda schäferhundar, väldiga strålkastaranläggningar och mängder av kulspruteförsedda vakttorn och bunkrar. Mitt i spärrzonen skall en asfaligata anläggas, där pansarbilar skall patrullera fram och tillbaka. Efter ett tre meter djupt antitankhinder och en gräsmatta späckad med stålspikar, moderna rävsaxar och landminor återstår så det sista hindret: den nya muren. Den skall inte bara bli högre — fem meter mot tidigare tre—fyra meter — och slätare, utan den skall dessutom förses med ett roterande rör för att händerna inte skall få fäste. Jag framhöll i höstas att muren i Berlin och situationen i denna stad belyser motsättningarna mellan den demokratiska västerländska världen och den diktaturstyrda östra världen. Jag påpekade dessutom att vi i vårt land så länge tysklandsproblemet inte är löst inte kan tala om någon avspänning i Europa eller i vårt närområde. Nyheten om planerna på den nya muren utgör ett allvarligt fjärmande steg från berlinproblemets lösning, och jag betraktar också nyheten som ett mycket allvarligt inlägg i diskussionen om avspänningen i Europa. Vad vet vi om morgondagen? Vad vet vi om den närmaste framtiden? Ja, herr talman, vad vi vet och har färska erfarenheter av — tyvärr — är att en krissituation kan utvecklas mycket snabbt. Antag att vi hade fått nyheter från Berlin som talade om en fredlig samvaro, om konkreta överläggningar syftande till en lösning av berlinfrågan eller om en rasering av muren eller åtminstone om större möjligheter för människorna på båda sidor om muren att fritt passera den. Då kunde vi verkligen tala om en avspänning i vårt närområde. Men nu tyder mycket på en motsatt utveckling, vilket måste påverka vårt utrikespolitiska och försvarspolitiska bedömande. Låt mig i detta sammanhang få påminna om generalsekreterare U Thants nyligen gjorda uttalande att han inte under något av sina år i FN upplevt så många krissituationer som under det senaste året. Samtidigt bör vi påminna oss om att världen krymper, att krisområdena förflyttas snabbt och att vårt land alltmer blir delaktigt i den globala händelseutvecklingen. Låt mig också få göra kammaren uppmärksam på att supermakten i öster — Sovjetunionen — har ökat sin försvarsbudget under de senaste tre åren med cirka 30 procent, varav cirka 12 procent enbart under det senaste året. Detta borde stämma till eftertanke. Regeringens beskrivning av den utrikespolitiska situationen ter sig i sanning förbryllande. Men ännu mer allvarligt och oroande anser jag regeringens försvarspolitiska handlande vara mot den redovisade bakgrunden under de senaste tre åren. Vad är skälet? Ja, jag vill påstå att vänsterkrafterna i svensk politik har nått sina syften. Dels har man påverkat regeringens ekonomiska politik på ett sådant sätt att den allvarligt försämrade statsfinansiella situationen kräver stor återhållsamhet med statens utgifter. Dels har man metodiskt undergrävt den sedan många år tillbaka rådande starka enigheten om att alliansfrihet i fred och neutralitet i krig kräver ett starkt försvar. Lika allvarligt är att vi i dag faktiskt har två försvarspolitiska målsättningar. Vi har för det första den officiella målsättningen, varom riksdagen fattade beslut 1963. Vi har för det andra regeringens inofficiella försvarspolitiska målsättning, som vi endast känner till genom försök till tolkningar av motsägande uttalanden, debattinlägg, hörsägen från — försvarsutredningen och den knapphändiga information som man i detta hänseende får i statsverkspropositionen. Jag kan förstå att försvarsministern undviker att beröra den försvarspolitiska målsättningen i statsverkspropositionen. Det hade väl till och med för landets försvarsminister varit väl magstarkt att påstå att den av riksdagen beslutade målsättningen fortfarande gäller samtidigt som miljardbelopp har nedprutats. I stället säger departementschefen att vår försvarseffekt även i fortsättningen kommer att vara hög och att det kan fylla sin uppgift att vara fredsbevarande och vid ett eventuellt anfall mot vårt land bjuda effektivt motstånd mot angriparen. Vad menas med detta? Eller vad menas när statsministern talar om bibehållande av ett starkt försvar? Nej, den politiska hederligheten och det politiska modet hade hälsats med stor tillfredsställelse — regeringen borde klart och tydligt ha redovisat de verkliga konsekvenserna av nedprutningarna. Kanske inhöstar regeringen röstvinster på kort sikt. På lång sikt brukar emellertid ett dylikt handlingssätt innebära ett successivt minskat förtroende. Detta, herr talman, oroar mig, ty ett lands försvarspolitik får inte bli en matchboll i partipolitikens spel. Här gäller det vårt lands trygghet, frihet och oberoende.

Herr talman! Sysselsättningsoch trygghetsfrågorna har naturligt nog intagit en framskjuten plats i årets remissdebatt, och den valkrets som jag företräder har på ett kännbart sätt fått erfara det förändrade sysselsättningsläge som vi för närvarande befinner oss i. För textiloch konfektionsindustrin blir: läget alltmer ohållbart, om ej motåtgärder vidtas. Det finns all anledning observera att vi här har att göra med en industri som är högrationaliserad. Få industrier torde ha gjort så omfattande kapitalinvesteringar per anställd som. just textilindustrin. Ändå förmår den tydligen inte åstadkomma en lönsam produktion. Varför är det på det sättet?

Antalet anställda inom textilindustrin, som år 1960 uppgick till i runt tal 60 000, understiger i dag 30 000. Förhållandet är i stort sett detsamma för konfektionsindustrin. Någon säger kanske att det inte finns så mycket att invända härvidlag; vi får finna oss i den internationella konkurrensen och ta konsekvenserna. Gällde det en sund och riktig konkurrens vore en sådan ståndpunkt fullt försvarbar. Men nu är det fråga om en konkurrens som klart och tydligt tar sikte på att knäcka svensk textiloch konfektionsindustri. Det rör sig om Pprissättningar som inte har med affärsmässiga kalkyler att göra. När priserna ligger under en tredjedel av vad den toppmoderna svenska industrin förmår producera varorna till är det inte längre fråga om affärsmässiga kalkyler. Det finns ingen som helst chans att genom rationalisering eller andra åtgärder ta upp konkurrensen. Påståendena om det höga kostnadsläget för den svenska industrin, som ofta görs i debatten, är inte heller gångbara. Svensk textiloch konfektionsindustri förmår att hävda sig väl i en konkurrens där affärsmässiga kalkyler ligger till grund för prisättningen. Ett bevis för detta är exporten av textiloch bekläd nadsprodukter, som uppvisar en kraftig ökning och som under år 1966 uppgick till i runt tal 600 miljoner kronor. Men när man nu på hemmamarknaden möter en konkurrens från exempelvis Jugoslavien, där man producerar herrkostymer till kostnader som gör att de kan saluföras för 80 å 90 kronor, är den definitivt slagen. Den kostnaden motsvarar, vilket tidigare framhållits i remissdebatten, inte ens tygkostnaden för den i Sverige tillverkade kostymen. Förhållandet beträffande importen av trikå från Korea och Hongkong är liknande. Tråkigt nog måste jag konstatera att företrädare för beklädnadsindustrin själva har spelat en diskutabel roll och medverkat till den uppkomna situationen. Tidigare har svensk konfektionsindustri haft en klar fördel genom att saluföra produkter med snitt, passform och kvalitet, som avpassats efter den svenska marknaden. De importerade varorna har tidigare kännetecknats av en mindre god passform, sämre kvalitet osv., men man kan inte påstå att förhållandena är sådana i dag. Svenska företag har ställt välutbildade fackmän till förfogande, gjort stora insatser för att lägga upp en produktion i t.ex. Jugoslavien, inriktad på och anpassad efter den svenska marknaden. Det finns svenska konfektionsföretag med särskilda avdelningar för jugoslavienimport. Och det har uppenbarligen tidigare funnits ett utrymme för både svensk och importerad konfektion. Så länge man tagit hem vinster på båda sidor och inga allvarliga störningar inträffat för hemmaproduktionen har man utnyttjat situationen. Den mättnad som nu inträtt till följd av överproduktionen drabbar de svenska företagen. Nu kräver man från företagens sida snabba åtgärder. Det är dess värre ett sent uppvaknande. Man borde ha tänkt sig för när man engagerade sig i den här produktionen och importen. Och jag tror att det vore nyttigt om vi i den fortsatta debatten om textilimporten mer uppmärksammade den roll som svenska konfektionsföretag i verkligheten spelar när det gäller att tillföra den svenska marknaden dessa lågprisvaror. I det läge som nu uppkommit finns såvitt jag förstår ingen annan möjlighet än att begränsa importen. Detta måste ske genom importrestriktioner, och jag vill betona att begränsningen givetvis skall avse import från dessa länder där det upppenbart är fråga om rena dumpingpriser. Om så inte sker löper vi risk för att svensk textiloch konfektionsindustri helt raseras. Inte minst ur beredskapssynpunkt är det angeläget att problemen för textiloch konfektionsindustrin observeras. Självförsörjningsgraden börjar nu nå ett läge som inger bekymmer, och att vi ur beredskapssynpunkt helt skulle förlita oss till import från öststaterna eller mer fjärran länder på ett så viktigt område som detta innebär alltför allvarliga risker. För att inte hamna i en sådan situation måste snabba åtgärder vidtas. Vi tvingas liksom de flesta andra länder att kvotera importen av textilvaror. Handelsminister Lange var inne på dessa tankegångar i ett inlägg i torsdagens debatt. Av det framgick att överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap uppmärksammat situationen, Jag vill understryka betydelsen av att statsrådet inte försitter någon tid utan handlar snabbast möjligt. Situationen är alarmerande och kan snabbt förvärras.

Herr talman! Under år 1967 avlämnade två utredningar betänkanden som berörde länen. De gällde länsindelning och länsförvaltning. Länsindelningsutredningens arbete utgör en fortsättning på 1959 års länsindelningsutredning som avlämnade ett betänkande år 1961. Det behandlade länsindelningsfrågor i stockholmsoch göteborgsområdena. Utredningen har sålunda inte gått till verket förutsättningslöst som hade varit önskvärt. Storstadsproblematiken har skjutits i förgrunden, medan andra områdens intressen och förutsättningar ej beaktats. Detta står delvis i strid mot i andra sammanhang uttalade lokaliseringspolitiska målsättningar. Utredningen tolkar t.ex. direktivet »om intressegemenskap på sambhällslivets olika områden» närmast som om det gällde storstädernas intressegemenskap med omgivande områden, d. v. s. deras intresse av att ha obegränsade expansionsmöjligheter för permanentoch fritidsbebyggelse samt att ha kontroll över industrilokalisering och övriga former av markanvändning. Denna intresseinriktning är ofta ensidig, men man har låtit den väga tyngre än andra, mer lämpliga kontaktinriktningar. Storstädernas ekonomiska och kulturella bindningar sträcker sig vida ut över landet. Skulle en länsindelning baseras på detta storstadsinflytande, torde det inte behövas mer än tre län här i riket. Detta strider dock mot själva idén om regional förvaltning mellan den lokala och den på riksnivån. Om länsstyrelserna skall bestå, skall de då i stort sett behålla nuvarande organisation och uppgifter, som väl främst består av övervakning och planering av bebyggelse och industri, service till allmänheten m.m.? Storstäderna har alldeles speciella problem i dessa avseenden och sköter i stor utsträckning sådana uppgifter med egna, väl utbyggda organ. I stället för att vidga storstadslänen synes det vara lämpligt att göra dem mindre. De bör, som jag ser det, få en omfattning som motsvarar den centrala tätorten och med denna sammanhängande bebyggelse jämte områden som uppskattningsvis kan erfordras för expansion under en generations tid. Ett argument mot en snävare gränsdragning kunde vara att storstadsbefolkningens krav på fritidsområden inte skulle tillfredsställas. Häremot kan genmälas att en riksplanering bör kunna lösa dessa problem. En sådan torde bli nödvändig även med stora länsbildningar. Exempelvis kustområdenas planering är inte i första hand en angelägenhet för storstäderna utan för kustbygden och dess uppland. Varken i den allmänna debatten eller av utredningen anförs några vägande skäl mot mindre län. Om man kan påvisa besparingar med större län, motverkas de av längre restider, sämre 10 kalkännedom och försämrad service för allmänheten samt ökade krav på interna informationer. En avlastning av trycket på storstäderna till förmån för andra områden i landet rimmar väl med tidigare av statsmakterna uttalade 1okaliseringspolitiska målsättningar. Jag skall nu övergå till att något beröra länsförvaltningen. Ett betänkande föreligger även på detta område. Inledningsvis vill jag konstatera att det är nödvändigt med en omorganisation av länsförvaltningen för att få denna mer effektiv. Från kommunernas synpunkt torde det vara av väsentlig betydelse att samhällsplaneringen samordnas med en organisation i fastare former. Målet för en reform bör vara att åstadkomma en aktiv och enhetlig ledning samt en vidare överblick och bättre samordning av den översiktliga samhällsplaneringen. I likhet med utredningen vill jag framhålla att den planeringsverksamhet som pågår och utvecklats inom kommuner och kommunblock självfallet måste vara grundvalen för all samhällsplanering. I detta sammanhang vill jag även understryka vikten av att vid en omorganisation av länsförvaltningen med dess vidgade uppgifter på samhällsplaneringens område den kommunala planeringen och självbestämmanderätten inte försvåras. Om de nuvarande organisationsformerna i länet med länsstyrelser och landsting skall bibehållas och ägande fördelningen mellan dessa skall bestå är svårt att avgöra i dagens läge. Det föreligger ett utredningsbetänkande från länsförvaltningsutredningen, men utredningen rör bara de statliga förvaltningarna. Den tillsatta länsdemokratiutredningen, som enligt utredningsdirektiven på väsentliga punkter överensstämmer med = länsförvaltningsutredningen, har ännu inte överlämnat sitt betänkande. Innan detta föreligger torde det vara svårt att avgöra hur den framtida förvaltningen skall vara utformad. Regeringen har utsänt de föreliggande betänkandena på remiss för svar före den 1 mars. Jag skulle här vilja framhålla att jag tycker det är beklagligt att inte länsdemokratiutredningens betänkande publicerats före remissen av föreliggande betänkanden. Det torde vara svårt för remissinstanserna att tillfredsställande avge sina svar med den Oovisshet som nu råder. Herr talman! Jag anser att regeringen borde ha sökt planera eller påskynda utredningsarbetet, så att alla betänkanden beträffande länsindelning, länsförvaltning och länsdemokrati kunnat remissbehandlas vid samma tidpunkt. Herr talman! Jag skall be att få ta upp ett problem av helt annan karaktär till behandling. Sysselsättningsläget i Norrlands inland är ju synnerligen oroande. De basnäringar som utgör grunden till försörjningen har genom det ändrade världsmarknadsläget starkt försämrats. Allt större områden i inlandet har blivit s.k. nollzoner, där skogsavverkningarna avstannat på grund av det höga kostnadsläget i förening med låga virkespriser. Därigenom äventyras sysselsättningen. Skogsarbete har för mången varit ett komplement till det mindre jordbruket och har på så sätt givit utövarna en hygglig bärgning. De lokaliseringspolitiska åtgärderna har ej varit tillräckligt verksamma för sysselsättningen. Detta har haft sin grund i att någon nämnvärd lokalise ring av företag ej skett. Lokaliseringsstödet har huvudsakligen gått till större orter och till kustområdet och har där förvisso varit till stor nytta och skapat många sysselsättningstillfällen. Problemet med det glesbefolkade inlandet, där vi fortfarande har ett stort arbetskraftsöverskott, har ej lösts med dessa lokaliseringar. De lokaliseringspolitiska åtgärderna måste därför enligt min uppfattning ges en mera bestämd inriktning för att stimulera företagsamhet i detta område. Det borde vara möjligt att nå resultat. Småindustri skulle kunna etableras. Dessutom skulle en ekonomisk stimulans till redan befintliga företag att utöka sin verksamhet kunna ge sysselsättning åt fler. Det finns ju inom detta område ett stort antal mindre företag som har en god och stabil grund och som skulle kunna utvecklas. Det kan i många fall ej bli fråga om någon större sysselsättningsökning, men även genom en mindre utökning av personalen skulle man kunna nå en viss effekt. Stödets omfattning måste dock vara sådan att det i initialskedet skapas förutsättningar för en fortsatt lönsam drift. Genom företagarföreningarna eller på annat sätt bör man ge ett stöd som beträffande bidragsdelen blir mera förmånligt än det lokaliseringsstöd som företag erhåller i mera expansiva kustområden och = befolkningscentra. Företagarföreningarna bör få medel till sitt förfogande för att kunna göra ökade insatser. En ytterligare uttunning av befolkningen i Norrlands inland kommer med all sannolikhet att medföra allvarliga problem och höga kostnader för att bemästra uppkomna svårigheter. Det måste därför vara riktigt att i stället satsa på arbetstillfällen som ger underlag för den samhälleliga service som alla med rätt kan fordra. De åtgärder som i statsverkspropositionen aviseras för stöd till ökad service är i och för sig ett steg i rätt riktning, men man måste skapa ett sådant underlag i försörjningen att sam hällena i görligaste mån kan bli självförsörjande. För befolkningen måste detta också vara den mest tillfredsställande lösningen. Ett annat område där många sysselsättningstillfällen skulle kunna skapas är turistnäringen. Här måste insatserna vara av mer kostnadskrävande natur, då en reell satsning förutsätter ej blott skapande av anläggningar utan även en grundlig upprustning av kommunikationerna. Den investering som här borde komma till stånd är mer långsiktig då den binder stora värden som endast kan förräntas under en längre tid. För att göra inlandet mer attraktivt för turister bör vägnätet upprustas till god standard. Det har även stor betydelse för övriga näringar, inte minst för transporten av skogsråvara till kustindustrierna. De arbetslöshetsbekämpande åtgärderna bör därför i betydligt ökad omfattning inriktas på upprustning av vägnätet. Den fjällvärld vi kan erbjuda i Norrland är så attraktiv att det är värt att satsa på dess utveckling. Inkomster från turistnäringen bör kunna erhållas även i de områden som ej har direkt fjällnatur. Med lämpliga ekonomiska insatser bör man på många platser kunna skapa anläggningar, som blir ett lämpligt komplement till övrigt näringsliv. Ett samarbete mellan stat och landsting för att lösa frågan om de mindre flygfält som bör placeras ut i området bör kunna ge en stimulans åt turistnäringen, och jag påfordrar därför att överläggningar i detta syfte snarast inledes. Ovissheten om framtiden och försörjningsmöjligheterna skapar förstämning och bekymmer hos befolkningen i Norrlands inland. Servicen blir sämre och sämre med det minskade befolkningsunderlaget. Butiker dras in liksom postanstalter och järnvägsstationer. Om ej snabba åtgärder vidtas, riskerar man att kommunerna mycket snart får vid kännas höga kostnader för att upprätthålla nödvändig service. Problemet går ej att lösa enbart med kommunsammanläggningar, eftersom inlandskommunerna till sin storlek redan är betydande och dessutom brottas med likartade problem. Herr talman! De berörda problemställningarna kanske ter sig perifera för de ledamöter som representerar de stora, expansiva regionerna i vårt land, men de utgör ändå en bister verklighet för glesbygdens folk.

Herr talman! När vi ser tillbaka på det gångna året kan vi konstatera mycket stora förändringar när det gäller trafiken. Vi har övergått till högertrafik. Vi har fått nya eller i varje fall omorganiserade statliga verk på trafikens område, och vi har i många avsnitt fått en ny trafiklagstiftning. Övergången till högertrafik gick bättre än vad man vågat hoppas på. En intensiv och skickligt upplagd propaganda tillsammans med hastighetsbegränsningar åstadkom ett gott resultat, ja t.o.m. ett så pass bra resultat att antalet olycksoch dödsfall i trafiken blev lägre än tidigare. Detta förpliktar, och det är nödvändigt att man gör vad man kan för att hålla kvar det positiva resultat som uppnåddes vid övergången. Även om hastighetsgränserna efter hand höjes, är det angeläget att det lugnare tempo och den större hänsyn till varandra som präglade trafiken de första månaderna efter omläggningen kan bibehållas. Jag tror det är nödvändigt, att man även i fortsättningen driver en intensiv propaganda för ett större hänsynstagande och ett lugnare tempo i trafiken; detta både för att skapa en större trivsel i trafiken och framför allt, för att bringa ned antalet olyckor med personskador eller dödsfall som följd. gör antalet dödade per år mellan 1200 och 1 400, alltså motsvarande invånarantalet i ett ganska stort svenskt samhälle. När vi betänker detta — att så många människor, motsvarande ett samhälle på 1200 till 1400 personer per år, utplånas i trafiken — ger det oss en klar men samtidigt hemsk bild av trafikolyckornas konsekvenser. Antalet skadade i trafiken, 20000 till 25000 per år, motsvarar invånarantalet i en ganska stor svensk stad. Man skall emellertid inte bara se på antalet olycksoffer utan också tänka på de många andra tragedier som olyckorna medför: en framtid spolieras, ett hem splittras, barn ställs föräldralösa. Olyckorna innebär också en mycket stor belastning för sjukvården och även ett betydande bortfall av arbetsinsatser i produktionen. Det finns därför alla skäl att också i fortsättningen driva en intensiv och verksam propaganda för att åstadkomma, att trafikanterna tar större hänsyn till varandra och dämpar ner tempot. En allmän förståelse för större försiktighet i trafiken måste eftersträvas. Enligt statsverkspropositionen har en utredning påbörjats rörande vägtrafikolyckornas samhällsekonomiska kostnad. Det är med mycket stort intresse jag ser fram emot denna redovisning. Sannolikt kommer den att visa, att vi inte bara av respekt för människoliv utan också av rent ekonomiska skäl har all anledning att genom forskning, propaganda och upplysning satsa ännu mera än vad vi nu gör för att skapa en bättre trafiksäkerhet på våra vägar. Man blir därför något betänksam, när man ser i statsverkspropositionen, hur hårt departementschefen har prutat på de begärda anslagen. Ser man i övrigt på det område som sorterar under kommunikationsdepartementet, finner man att några nämnvärda höjningar av anslaget till vägarna inte har föreslagits. Det gäller såväl vägunderhåll och vägbyggande som bidrag till enskilda vägar. Speciellt i år, när statens inkomster av fordonsskatten så väsentligt har ökats på grund av förra årets riksdagsbeslut, hade jag väntat mig att större anslag skulle ställas till förfogande för upprustning av vårt vägväsende, Statens inkomster av bilskatter uppgår ju till cirka 600 miljoner kronor mer än vad som anslås till vägändamål. Med hänsyn till detta och med vetskap om den väldiga ökning av trafiken, inte minst den tunga trafiken, som sker år efter år är det orimligt att begränsa anslaget till den nivå, där det nu i 3—4 år har befunnit sig. En liten höjning sker visserligen av anslaget för byggande av riksvägar — ökningen är 35 miljoner kronor från budgetåret 1966/67 — men i fråga om anslaget till byggande av länsvägar sker samtidigt en minskning från 217 till 154 miljoner kronor, en minskning med nära 30 procent. Därtill kommer att departementschefen under rubriken »Förstärkt vägunderhåll» föreslår ett anslag som ligger 35 miljoner kronor — och 35 procent — under vad vägverket begärt. På detta ser jag så mycket mer allvarligt som det sker samtidigt med att statens järnvägar talar om en mycket stor indragning av järnvägslinjer. Riksvägar och kvarvarande järnvägslinjer löper ofta parallellt med varandra. Hur skall talet om bättre vägar vid järnvägsindragningar kunna förenas med en så kraftig nedskärning av anslagen till byggande och förstärkt underhåll av länsvägar? Man får inte glömma bort landsbygden och de människor som bor där. Nedläggning av järnvägslinjer får i många fall ödesdigra följder för de bygder som blir berörda. Det blir svårare att lokalisera företag dit, och en järnvägsnedläggning medför ofta en ännu större utflyttning från bygden. Därför bör man inte se detta enbart ur de affärsmässiga synpunkter som SJ anlägger, utan man måste också se till de ekonomiska konsekvenserna för hela samhället. Ersättningstrafiken drar dock kostnader, för att inte tala om kostnaderna för omflyttning, omskolning och annat som hör till. Vi befinner oss i dag i ett läge, där vi ständigt hör talas om problemen på arbetsmarknaden: friställning av arbetskraft o. s. v. Det är då helt naturligt att längtan efter trygghet blir än mer framträdande. På arbetsmarknadspolitikens område görs stora insatser, och stora anslagsökningar har ställts till förfogande. Det är nödvändigt, men det är också angeläget att slå vakt om tryggheten på andra områden, av vilka jag särskilt vill beröra ett, nämligen stödet till barnfamiljerna, vilket inte får urholkas. Barnfamiljerna borde ha fått kompensation för den penningvärdeförsämring som ägt rum.

Ett villkor för att familjen skall få bidrag är ju att den lyckats få en bostad som uppfyller vissa krav. Enligt min uppfattning är det orimligt att bibehålla ett system som utestänger den som kanske bäst behöver stöd — bara därför att han inte lyckats få en bostad som uppfyller kraven; han skall väl inte straffas därför att han inte haft turen att få en bra bostad. Propositionen beträffande 'utformningen av det framtida familjebostadsbidraget har ännu inte avlämnats. Det har endast meddelats att högre anslag ställs till förfogande för att täcka kostnader för familjebostadsbidrag. Därför finns det ännu möjligheter att regeringen skall utforma ett system för familjebostadsbidraget som är mera rättvist än det nu gällande. Det är alltid angeläget att fördelningen av samhällets insatser sker på ett rättvist sätt och att bidragen verkligen kommer dem till del, för vilka de är avsedda. Till sist ett par ord också om jordbruket. När man här under närmast föregående år har diskuterat jordbrukets ställning, så har ofta som ett starkt skäl för krympningen av det svenska jordbruket framförts det värdefulla i att arbetskraft inom jordbruket friställs och kan överföras till andra näringsgrenar. I dag har vi ett annat läge. Den arbetskraft som kan komma att friställas från jordbruket — i de flesta fall är det fråga om äldre arbetskraft — får betydande svårigheter att erhålla annan sysselsättning. Därom vittnar bl.a. de åtgärder som i statsverkspropositionen framskymtat när det gäller friställd äldre arbetskraft som inte har möjlighet att få något arbete. Man ställer ganska stora summor till förfogande för att bistå dem. Nog borde samma förmåner gälla också för de jordbrukare och andra företagare som genom nedläggningar eller strukturrationalisering står utan möjlighet att finna ny sysselsättning. Det är i dag för tidigt att säga något med anledning av den nya jordbrukspolitik som beslutades förra året, men så mycket kan man säga, att stora kapitalbelopp genom detta beslut ställts till jordbrukets förfogande för rationalisering. Detta är helt i linje med centerpartiets uppfattning. Men det är också angeläget att dessa resurser i största möjliga utsträckning används för att skapa nya och för att stärka befintliga familjejordbruk. En satsning på storproduktion på animaliesidan kan komma att undergräva familjejordbrukens existens, det kan komma att tidvis skapa sysselsättningsproblem och på längre sikt innebära en fördyring av livsmedelsproduktionen. Ett effektivt utnyttjande av arbetskraften är nödvändigt om man skall nå bästa resultat. Då måste vegetabilieproduktionen, åtminstone vid de jordbruk som saknar skog, kombineras med något slag av animalieproduktion. Jordbrukarna kommer säkerligen att göra sitt bästa för att nå en hög produktion till: konkurrensmässiga priser, men det är också nödvändigt att beakta och förstå under vilka naturliga betingelser det svenska jordbruket arbetar.

Herr talman! Arbetslösheten har ökat, och risken för att arbetslöshet skall drabba allt flera grupper ökar såväl inom som utanför våra gränser. I vissa länder har det gått ut över den utländska arbetskraften. I Västtyskland t.ex. har denna arbetskraft minskat med 340 000 under det senaste året. Arbetslösheten har också stigit i praktiskt taget samtliga industriländer i Västeuropa. Västtyskland, som under åren 1960—1965 i genomsnitt haft omkring 200000 arbetslösa, redovisade cirka 600 000 under 1967. En liknande utveckling har man haft i andra industriländer. Bland annat har antalet arbetslösa i Holland nära nog fördubblats under förra året. Den senast redovisade siffra jag har från England är 650 000 arbetslösa. Det finns alltså i dag miljontals arbetslösa människor i Västeuropa. Jämfört med 1930-talets arbetslöshet är det låga siffror i ländernas arbetslöshetsstatistik, men möjligheterna att uppnå den fulla sysselsättningen borde 1968 vara helt andra än på 1930-talet. Jag tror att det skulle behövas en allt starkare reaktion mot den stigande arbetslösheten i Västeuropa. Men tyvärr är utsikterna till en ändring i den nuvarande internationella arbetsmarknadssituationen kanske inte så stora. Det verkar som om allt flera länder accepterar en större arbetslöshet för att motverka inflationen och därför inte är beredda att göra en aktiv, helhjärtad insats för att bekämpa arbetslösheten. I de skandinaviska länderna och inte minst i vårt land är känslan för den fulla sysselsättningen starkast, och kampen mot arbetslösheten drivs mest energiskt. Men flera länder i Västeuropa har i dag förmodligen inte tillräckliga medel för att bekämpa arbetslösheten. Miljontals arbetslösa får nu betala priset för detta. Det är naturligt att trygghetsfrågan och sysselsättningspolitiken alltid engagerat den svenska fackföreningsrörelsens medlemmar. I samband med rörelsens positiva inställning till strukturrationalisering inom näringslivet kräver den av samhället och företagen, att man skall garantera den enskilde arbetaren social och ekonomisk trygghet. Det är därför glädjande att regeringen i sitt budgetförslag lagt tyngdpunkten på arbetsmarknadspolitiken. Genom den föreslagna ökningen med 468 miljoner kronor kommer orckring 1,5 miljard kronor att stå till arbetsmarknadsstyrelsens förfogande för att bekämpa arbetslösheten. En väsentlig del kommer att satsas på arbetsmarknadsutbildning. Vi får nu möjlighet att nära nog fördubbla omskolningsverksamheten. Vidare skapas nya möjligheter att genom förlängd kassaersättning eller ett särskilt månatligt stöd om 800 kronor hjälpa dem som är över 60 år och drabbats av långvarig arbetslöshet. Det är med stor tillfredsställelse jag noterar inrikesministerns insats för att minska de ekonomiska svårigheterna för den äldre arbetskraften. Strukturrationaliseringen inom näringslivet har ställt dessa människor inför svåra sysselsättningsproblem. Det förekommer i dag mer än någonsin tidigare diskriminering av äldre arbetskraft. Det måste vara bristande kunskap i företagsledningen, när man ställer upp generella övre åldersgränser redan vid 35—40 år vid rekrytering av ny arbetskraft. På LO-håll har vi under de senaste åren uppmärksammat detta. Ombudsman Söderlund inom Industritjänstemannaförbundets avdelning 312 i mitt hemlän påvisar just svårigheterna för de äldre att få nytt arbete. Här är det minsann inte fråga om några pensionsgränser. För en kvinnlig tjänsteman går faktiskt gränsen vid 35 år och för en manlig är motsvarande gräns ungefär 45 år. Det verkar vara taket för vad företagen anser sig kunna anställa, säger ombudsman Söderlund. Vi får hoppas att arbetsmarknadsstyrelsens upplysningskampanj i länen kring dessa frågor under våren kommer att bli upptakten till en bättre behandling av den medelålders och äldre arbetskraften. Herr talman! I Västsverige har under de senaste åren, och inte minst under 1967, både äldre och yngre arbetskraft kastats ut från nedlagda företag eller industrier. I företagsnedläggningarnas spår har följt omflyttningar, friställningar och avskedanden. I en del samhällen, där företagen lämnat kvar gamla, utslitna och omoderna fabrikslokaler, har den friställda äldre arbetskraften och de kommunala myndigheterna ställts inför svåra ekonomiska och sociala problem. Sedan juli 1965 har 5000 personer friställts i Älvsborgs län. I mitt eget hemlän — Skaraborgs län — har under 1966—1967 2750 personer fått varsel om friställning, varav 1750 vid företag som nedlades. Genom målmedvetna insatser från länsarbetsnämndens sida har flertalet av de friställda antingen direkt eller efter omskolning kunnat beredas nya anställningar. Tack vare arbetsmarknadspolitiska åtgärder — för närvarande genomgår exempelvis 1 000 personer i länet omskolning — har man lyckats bereda sysselsättning åt den friställda arbetskraften. Till följd av det stora arbetskraftsutbudet under de senaste åren har länet i dag betydande sysselsättningsproblem, och under den senaste veckan har arbetsmarknadsläget ytterligare försämrats då Star produkter i Lidköping kommer att friställa 250 av företagets 550 anställda.

Under de senaste åren har det tyvärr visat sig att det finns företag, som inte har något större intresse för dessa viktiga arbetsuppgifter, vilket ju i första hand drabbar de anställda. När Tändsticksbolaget lade ned tillverkningen i Lidköping 1963 uttalade bl.a. företagsledningen, att den var glad över att kunaa erbjuda tändsticksarbetarna sysselsättning i ett stort och expansivt företag, Star produkter. Efter en förhållandevis kort tidsperiod, knappt mer än fyra år, kommer de anställda att återigen ställas inför uppgiften att anpassa sig till nya arbeten. Företagets löften om trygghet i anställningen har alltså svikits. Liksom många andra företag har Star produkter fört en ryckig personalpolitik. Från 1 januari till 1 oktober 1967 nyanställde företaget 129 personer, men redan i början av oktober samma år varslade företaget om friställning av 50 anställda, de flesta tjänstemän. I början av innevarande år kom så meddelandet om friställning av ytterligare 250 personer. Företaget har alltså under ett år nyanställt 129 och utfärdat varsel om friställning av 300 personer. Detta tycker jag är ett upprörande exempel på planlöshet inom det privata näringslivet. Vi måste kräva att det i företagsekonomernas kalkyler finns medel upptagna för en människovänlig personalpolitik. Näringslivet kan inte vara något från samhället fristående, det kommer alltid att bestå och leva vidare tack vare insatserna på arbetsplatserna ute i länen. Därför är det också ett berättigat krav att företagen öppet samarbetar med de anställdas organisationer och berörda samhällsorgan. Till sist vill jag ytterligare beröra några frågor som gäller Skaraborgs län. Först vill jag dock säga, att det är angeläget att lokaliseringspolitiken i det norra stödområdet fullföljes. Jag kommer därför helt och fullt att stödja inrikesministerns förslag att öka ramen för lokaliseringsstödet från 800 miljoner kronor till 1 miljard kronor. För län utanför det norra stödområdet tror jag också att det är av stor betydelse, att inrikesministern kommer att tillkalla sakkunniga för att utreda den framtida stödverksamheten. Av de västsvenska länen är det i dag Skaraborgs och Hallands län som inte erhållit lokaliseringsstöd. Det är självklart att man i samband med industrinedläggningar, som skapat betydande sysselsättningssvårigheter, hoppas på en utveckling mot ett allmänt lokaliseringsstöd för hela landet. När nu företag återigen varslar om friställning av arbetskraft trots att förutsättningar finns för fortsatt industriell utveckling i Skaraborgs län, vill jag uttala den förhoppningen att arbetsmarknadsstyrelsen i fortsättningen mycket noga kommer att pröva frågan om lokaliseringsstöd till detta län. I anslutning till docent Tejnings utredning om kvicksilverhalten i vänerfisken och därvid uppkomna försäljningssvårigheter för yrkesfiskarna har jag vid ett annat tillfälle vädjat om statliga hjälpåtgärder till denna yrkesgrupp. Den gången uttalade jordbruksministern, att regeringen skulle pröva frågan om ett ekonomiskt stöd till dessa näringsidkare och vidare att de hälsovårdande myndigheterna så snart som möjligt skulle komma att fastställa gränsvärdet för kvicksilverhalten i fisk. Sedermera har dessa organ fastställt ett sådant gränsvärde och har även kartlagt kvicksilverhalten i fisk i olika delar av landet. Resultatet av dessa undersökningar blev att Vänern inte hänfördes till de sjöar som svartlistades. Det är ganska märkligt att konsumenten i dag efter så mycket skriverier i dagspressen och efter de omfattande reportagen i radio och TV trots allt fortfarande kan äta fisk från Vänern. Men självklart har ändå yrkesfiskarna blivit hårt drabbade av docent Tejnings utredning. Tyvärr har det dåliga ryktet spritt sig till saltsjöfisken, varigenom samma öde drabbat havets fiskare. Fiskarna i de nu svartlistade sjöarna kommer att erhålla ekonomisk hjälp genom lantbruksnämnderna, vilket jag hälsar med största tillfredsställelse. Det är klart att Vänern-fiskarna, av vilka endast ett litet fåtal kan göra anspråk på ersättning, har drabbats mycket hårt. Jag hoppas att berörda landstingsnämnder får möjlighet att hjälpa samtliga yrkesfiskare runt Vänern. I detta sammanhang vill jag gärna framföra ett tack till jordbruksministern för alla de åtgärder som han har genomfört för att hjälpa en hårt drabbad yrkeskår, som oförskyllt kommit i ekonomiska svårigheter. Herr talman! Jag har tidigare i motioner framfört önskemål om en ökad bostadskvot i Skaraborgs län. Jag nöjer mig nu med att instämma med mina kolleger från länet nä.

Herr talman! I den tjugosjunde timmen av denna remissdebatt skall jag be att få ta upp ett ämne inom inrikesdepartementets område, bilaga 13 av statsverkspropositionen. När det gäller byggandets geografiska fördelning erinrar inrikesministern om att igångsättningen under förra året uppvisade en förskjutning mot storstadsregionerna. Av det totala antalet påbörjade lägenheter hänförde sig omkring 40 procent till de nämnda regionerna mot 35 procent år 1966. Ök ningen är till största delen hänförlig till storstockholmsområdet. Vidare säger han: »Det är enligt min mening av största betydelse att storstadsområdena och andra områden med påtaglig bostadsbrist också i fortsättningen får så stor andel av bostadsbyggandet att utvecklingen på bostadsmarknaden i mera avgörande grad kan vändas till det bättre. En avsevärd del av bostadsbyggandet bör vidare tillkomma orter, som visserligen inte har någon påtaglig bostadsbrist, men vilkas näringsliv befinner sig i en expansiv utveckling och där en ökning av bostadstillgången är nödvändig för att möjliggöra och främja en sådan utveckling.» Det är just ett sådant där annat område som jag skulle vilja tala om. De flesta har väl den uppfattningen, att då man talar om storregioner så avser man stockholmsregionen, göteborgsregionen och örestadsregionen. Men, herr talman, det finns åtskilliga andra storregioner i detta land, bl.a. östgötaregionen, som är Sveriges fjärde storregion. Den har för närvarande 370 000 invånare, vilket betyder ungefär 4,7 procent av landets totala befolkning. Av dem bor inte mindre än två tredjedelar i tätorter med mer än 10 000 invånare. Dessutom finns i länet två av rikets tio största städer, Norrköping och Linköping, med tillsammans 170 000 invånare. Genom att detta län har ett ur landtransportekonomisk synpunkt fördelaktigt läge i landet och genom hamnen i Norrköping erbjuds goda förbindelser såväl till övriga Sverige som till utlandet. Dessutom tillföres länet under de närmaste åren åtskilliga serviceanläggningar av utomordentligt stor betydelse 1okaliseringspolitiskt sett. Som exempel kan jag nämna teknisk högskola, universitetsfilial, medicinsk utbildningsenhet, regionsjukhus under stark utbyggnad samt lärarhögskola. Alla de resurser som finns eller under de närmaste åren kommer att byggas upp inom länet måste, genom en förutseende planering, kunna användas på bästa möjliga sätt. Det måste anses vara en lämplig grogrund för vidare expansion genom att regionen kan erbjuda sin befolkning olika former av förvärvsarbete och en väl differentierad kommersiell och samhällelig serviceverksamhet och sitt näringsliv en mångsidig och kunnig arbetarkår, flertalet externa tjänster ett företag efterfrågar samt ett brett konsumentunderlag. Genom lämplig planering kan åt Ööstgötaregionen ges en sådan utformning att en del av de nackdelar som i dag ger sig till känna i de större regionerna i vårt land kan undvikas. Därför måste denna region i dag betraktas som ett verkligt utvecklingsbart alternativ. Men, herr talman, det faktiska läget i dag är tyvärr sådant att det ej går att utnyttja regionens alla fördelar. Den allt överskuggande orsaken därtill är bostadsbristen i länet. Trots ihärdiga påpekanden under många år såväl från länsmyndigheterna, med landshövdingen i spetsen, som från de olika kommunala förvaltningarna och myndigheterna har inte statsmakterna förmåtts inse att den bostadskvot — för närvarande understigande 4 procent av totalkvoten — som tilldelats länet är för liten.

1966 års riksdag uttalade att vad som sagts i föregående års statsverksproposition alltjämt borde gälla, och statsutskottet framhöll att kraftiga produktionsinsatser behövdes i områden med bostadsbrist. De av statsmakterna angivna riktlinjerna för ramarnas fördelning innebär bl.a. att det bostadsbehov, som föranleds av sambandet med samhällets 1okaliseringspolitik, skall beaktas. Men enbart med vackra ord och med en välvillig inställning kan ingen hjälp lämnas. När fördelningen tillkännages har inga hänsyn tagits härvidlag — tilldelningen är lika låg som tidigare. Vilka ödesdigra konsekvenser dessa beslut fått vill jag belysa med några exempel från min hemstad, Norrköping, där jag av naturliga skäl bäst kunnat följa utvecklingen. Förhållandena torde dock vara desamma i många städer och samhällen i vårt land. Det forna »Sveriges Manchester» upplevde på 1950-talet vad en del andra kommuner fått uppleva under senare år. En väsentlig skillnad föreligger emellertid: på 1950-talet förekom inga statliga stödåtgärder. Vad vi upplevde var en textilkris som från 1950 till 1965 minskade antalet anställda från 7900 till 2900, medan under samma tid antalet anställda inom övrig industri ökade från 14 000 till 17 300. Ett femtiotal företag lades ned, vilket bl.a. medförde stora sociala problem för staden. Innan dessa nedläggningar av företag började var omkring 50 procent av de förvärvsarbetande sysselsatta inom textilbranschen, varför staden kunde betecknas som en låglönestad. Detta medförde även lågt skatteunderlag och ett bestående dåligt bostadsbestånd med många små omoderna lägenheter. Enligt en på 1960-talet företagen undersökning fanns i hela riket omkring 13 procent s.k. slumlägenheter i hela beståndet — med slumlägenheter menades då lägenheter byggda före 1901. Men vid samma tidpunkt fanns i Norrköping 22 procent sådana lägenheter, d.v.s. 70 procent över riksmedeltalet. Vi har kanske vid några tillfällen ansett att det var tur för Norrköping att krisen kom under en utpräglad högkonjunktur och inte som nu i en låg konjunktur, men med tanke på alla svårigheter och uppoffringar för staden är det tveksamt om den bedömningen är hållbar. Genom att inga statliga åtgärder var aktuella vid kristillfället har stadens tillväxt kraftigt hämmats. Saneringsproblemet har inte kunnat lösas därför att kvottilldelningen hela tiden varit för låg. Utan tillgång till bostäder har tillväxten av industrier uteblivit, och på grund av utebliven industritillväxt har myndigheterna vägrat att ge ökad bostadskvot. Vid en konferens i Linköping hösten 1967, där inrikesministern medverkade, meddelade han, att man till i år skulle försöka få en extra lokaliseringskvot, av vilken Norrköping och Linköping skulle få cirka 10 procent, vilket skulle betyda 400 å 500 lägenheter ytterligare. Fullmäktige i Norrköping har ju antagit ett stort upplagt saneringsprogram för innerstaden, men de beslutande anser att om vi skall kunna genomföra den planen så måste vi få en extra kvot på ungefär 300 lägenheter om året. Vi kommer därför att med otålighet se fram emot positiva åtgärder av de beslutande myndigheterna, så att vi kan sätta våra planer i verket och få en sanering till stånd. Det kanske mest skrämmande med den utveckling som pågår är att ålderskurvan börjar anta formen av en uppochnedvänd pyramid i stället för att vara tvärtom. Det innebär i klartext att ungdomen flyttar från staden och åldringarna flyttar in. Att ungdomen flyr staden beror främst på bristande tillgång på arbete, något som ytterst bottnar i bostadsbrist. Nu har Norrköping jämte Eskilstuna fått de flesta socialfallen i landet, ungefär 70 per 1 000 invånare, och jämte Hälsingborg de flesta folkpensionärerna, 160 per 1 000 invånare. Detta och annat medverkar till att socialvård och socialförsäkringar upp tar ungefär 30 procent av hela driftbudgeten. Det behövdes en lågkonjunktur för att statsmakterna skulle upptäcka hur prekärt läget var i staden. Numera har arbetsmarknadspolitiska åtgärder satts in för att klara av de svåraste och mest akuta problemen och för att försöka hålla den alltmer tilltagande arbetslösheten stången. Vi fick på nyåret en ny påminnelse om vårt sårbara läge, då ett av stadens större bolag, International Harvester Co., meddelade att det skall lägga ned sin tillverkning, varvid 355 personer kommer att friställas. Eftersom de flesta av dem är rätt gamla medför det ökade sysselsättningssvårigheter. Dessa = friställningar avses börja i slutet av detta år och under första halvåret 1969, och måste därför, om inte en markant konjunkturomsvängning rätt snart sker, innebära ytterligare belastning på en redan förut hårt drabbad kommun. Jag vågar tyvärr i detta hänseende inte vara lika optimistisk som finansministern när han i finansplanen spår ett omslag i positiv riktning relativt omgående. Jag anser också, herr talman, att det är orimligt att en kommun utan ökad statlig hjälp skall kunna klara sådana stora problem. Staten bör i första hand engagera sig i så måtto att staden får sin begärda extrakvot av bostäder, men man bör även kunna tänka sig en lokalisering i form av en statlig industri för att nå en mera långsiktig lösning av problemet. För Östergötlands och Norrköpings del borde även den nu så omdiskuterade frågan om en blivande storhamn på ostkusten få sin snara lösning. Sedan länge har Norrköpings hamn varit en av landets största. Totalt uppgår de basinvesteringar som där gjorts till omkring 300 miljoner kronor, och enbart under de senaste 15 åren har investerats för ungefär 100 miljoner kronor i form av ny kanal, ny oljehamn, hamnkajer, lagringsplatser under tak samt bogserbåtar. För de närmaste fem åren finns färdiga planer på investeringar uppgående till 35—40 miljoner kronor. Vi kan inte i Östergötland och Norrköping vänta på att en hamnutredning skall bli klar i en oviss framtid, utan vi måste följa med utvecklingen med tanke på alla de nuvarande kunderna och försöka tillgodose deras önskemål. Alla de företag, som valt Norrköping som distributionsbas, har med säkerhet noga och förutsättningslöst penetrerat sina transportoch lagringsproblem och därvid anlagt hårt ekonomiska synpunkter på sina lösningar. Man kan tycka att det geografiskt centrala läge som Norrköpings hamn har med ett koncentrerat uppland, befolkat av 40 procent av landets invånare inom en cirkel med 20 mils radie, borde utgöra ett starkt skäl att satsa på en redan befintlig, välutbyggd hamn, när det dessutom finns stora möjligheter till fortsatt expansion och god tillgång på mark i nära anslutning till hamnen. Från nationalekonomisk synpunkt vill väl heller ingen göra gällande att en hamnanläggning, där så stora investeringar gjorts, skulle kunna bli bortrationaliserad i dagens läge till förmån för nybyggnad på något annat ställe på ostkusten. Skulle dessutom handelsutbytet med öststaterna öka — för vilket alla förutsättningar talar är hamnen mycket välplacerad med hänsyn till kortaste transportväg och utnyttjande av billigaste trafikmedel såväl till och från egen region som till andra regioner. Ett ytterligare plus är att statens järnvägar satsar hårt på Norrköping, varför även järnvägsförbindelserna liksom landsvägsförbindelserna är mycket goda. Från statsmakternas synpunkt torde en positiv hållning till stadens hamnplaner betyda att möjligheterna att snabbt komma ur de nu iråkade svårigheterna väsentligt skulle öka. Ett industriellt uppsving torde lättast kunna uppnås i samband med hamnfrågans slutliga lösning — givetvis under förutsättning att statsmakterna även ställer sig positiva till att avhjälpa eftersläpningen i bostadsbyggnadsprogrammet genom högre kvottilldelning för saneringsändamål.

Herr talman! Innan jag går in på de frågor jag tänkte behandla vill jag göra en kort randanmärkning till den debatt om säkerhetspolisen som här har förts. Jag skulle vilja ställa — ehuru han inte är närvarande — en het fråga till den mest representative företrädaren för den parlamentariska nämnden, folkpartiledaren herr Wedén. Jag skall avstå från att diskutera de dubbla lojaliteterna med herr Wedén — på sitt sätt tror jag han själv har det ganska enkelt i det avseendet; han har alltid bara en lojalitet: lojaliteten mot den storfinans han själv tillhör. Det har sagts att kommunisterna infiltrerar sig i polisen och på andra områden av institutionell karaktär. Herr Hermansson har med kraft tillbakavisat att vårt parti organiserar sådan verksamhet. Min fråga lyder: Infiltrerar sig säkerhetspolisen i vårt parti? I så fall: Med vilka metoder arbetar man? är det så, att representanter för säkerhetspolisen går in i ett politiskt parti, skaffar sig medlemsbok, formellt godkänner partiprogrammet, deltar i möten, kanske framställer förslag om partimässiga åtgärder, påverkar val, etc.? Jag vill erinra om den redogörelse som finns i Brantings tillägg till den utredning som gjordes efter kriget om säkerhetspolisens arbete. Det är en intressant redovisning i det avseende som jag här påtalat. | Jag medger att frågan är svår, men eftersom herr Wedén inte är närvarande behöver han ju inte svara i dag. Det är en svår fråga. Det har med det politiska livets lagar att göra, om likasinnade människors rätt att samman sluta sig för gemensamma ideal skall störas av sådana ting. Det handlar om själva livsnerven för demokratiskt kämpande rörelser. Jag varnar dem som är vänner av demokratin att inte se upp med en utveckling, där vi hamnar i en så ond cirkel. Får jag tillägga att säkerhetspolisen tar på sig en orimlig uppgift i registreringen av den s.k. kontakten med och stödet till kommunisterna. Jag vill med ett litet exempel illustrera hur orimligt det är. Jag besökte i somras Italien och sammanträffade med ledande vänner inom Italiens kommunistiska parti. De uttalade sig mycket sympatiskt om en svensk medborgare, som hade besökt Italien. De berättade att de haft en stor partifest för att skapa ekonomiskt underlag för partiets tidning, Unitå. De hade tagit upp en kollekt, och flertalet av de närvarande hade givit sitt bidrag. Även den svenske gästen hade lagt 5 000 lire i kollekten. Denne svenske gäst var vår konung Gustav VI Adolf. Jag har inte sagt det här för att bryta mot budet att Konungens Majestät skall hållas i helgd och vördnad. Jag har inte heller sagt det för att utveckla någon PR för monarken. Vill endast påvisa SÄPO:s svåra uppgift. Jag vill naturligtvis inte, med det jag berättat, medverka till att herr Wedéns parlamentariska kommission på den långa listan på 36 institutioner, där man skall ha en viss kontroll, också uppför hovförvaltningen. Så till andra frågor, som jag främst ville ta upp. Många talare i debatten har berört glesbygdens problem. Det är naturligt att de svåra problem som människorna där möter reflekteras här i debatten. Likväl är det anmärkningsvärt att tätortsproblemen — och framför allt problemen i storstadsregionerna, där huvudparten av landets invånare bor — mera sällan tas upp till diskussion. Jag vill därför behandla några frågor som har med stockholmsregionen att göra, en region som innefattar 20 procent av landets befolkning och som representerar halva befolkningsökningen. Ofta när denna regions problem tas upp, är det för att illustrera storstadsregionernas negativa — för att inte säga destruktiva — uttryck. Det kan gälla ungdomsbrottslighet, det kan vara när herr Gustafsson i Borås vill illustrera hur människorna lever i synd, eller det kan vara den småkapitalistiska verksamhet som förekommer alltmer kring den pornografiska litteraturen eller någonting liknande. Jag vill, herr talman, ta upp några av storstadsregionernas — och särskilt stockholmsregionens — verkligt stora problem. Inte i någon annan region av landet möter människorna storfinansen i en så naken och brutal skepnad som i stockholmsområdet. Det kan gälla markspekulation, som driver upp hyrorna. Det kan gälla kontoriseringen av Stockholm, vilken driver bort människorna för att det skall kunna byggas stora bankpalats. Det kan gälla trafiken, där privata ägarintressen in i det sista försöker hindra en ändamålsenlig organisation. Det kan gälla industriförflyttning, då rutintillverkning blir billigare ute i landet och man därför flyttar företag dit. Sysselsättningen är en central fråga. Jag har i min hand en statistik över industriförflyttningen från stockholmsregionen från 1962 till nu. 56 företag med cirka 6 000 anställda har flyttat ut från stockholmsregionen under denna tid. En mängd företag har också gjort driftsinskränkningar, men jag skall inte uppta tiden med några siffror därom. Dessa industrier har — konstigt nog — inte flyttat till glesbygderna utan företrädesvis till andra delar av landet som har ett mycket differentierat näringsliv. Exempelvis flyttade ASEA Stockholmsverken, som hade 500 anställda, till Hälsingborg, de Laval Ljungström Pump AB flyttade till Västerås och Finspång, vilket berörde 700, Electrolux” Hammarbyfabriker, som hade 575 arbetstagare, flyttade till Motala. Men får då inte stockholmsregionen någonting i stället? De nyetableringar som görs gäller alltmer vad man kallar intelligensindustrier och ett ökat antal servicetjänster. Det blir allt fler människor i storstaden som säljer tjänster till varandra, dock inte den service som vi ofta haft anledning att efterlysa och som bl.a. efterlystes av min partikollega fru Ryding i ett anförande här i går. Denna förändring av Stockholms näringsliv skapar en befolkningsstruktur, som möjligen tillfälligt kan gynna borgerliga partier i allmänna val, men som ur sociologiska och andra synpunkter inte är eftersträvansvärd. Det verkliga hindret för att landets viktigaste tätort skall fungera på ett ändamålsenligt sätt är storfinansen. Det torde ha liten effekt om jag från denna talarstol utropar: Släpp greppet om Storstockholm, doktor Wallenberg! I stället vill jag säga till regeringen och dess företrädare på bänken här nere: Utnyttja edra möjligheter till statliga initiativ när det gäller näringsoch arbetsmarknadspolitiken, när det gäller kredit-, ränteoch markpolitiken! Låt oss utnyttja arbetarmajoriteten nu. Det är det bästa sättet att förbereda att arbetarmajoriteten kommer igen. Visst kan man flytta ut ett och annat från Stockholm! Varför inte flytta en del av de stora statliga institutionerna, kanske till Uppsala, Västerås, Eskilstuna eller till någon mindre plats? Många statliga institutioner med höga tjänstemän torde också betala så pass höga löner, att de till och med efter en förflyttning skulle kunna få behålla sin personal. Stockholm är det mest expansiva området i landet. Chefen för Industriens Utredningsinstitut, doktor Lars Nabseth, ställde häromdagen frågan vid ett sammanträde med Storstockholms riksdagsmän: Är storstadsregionen en stimulans för ekonomisk tillväxt? På grundval av ett mycket seriöst material svarade han ja. Det hindrar naturligtvis inte att man ändå biträder en linje om en viss. polycentrism, när det gäller industrins placering. Man kan fråga sig om det är nödvändigt att — för att ta ett exempel — alla landsbygdens organisationer har sina centrala organ i Stockholm. Det är möjligt att det är, fast på sitt sätt förvånar det. En annan fråga jag skulle vilja ställa är: Måste de militära staberna finnas i Stockholms centrala delar, eller skulle man kunna tänka sig att de under någorlunda fältmässiga former flyttades ut på Upplandsslätten och upprättade högkvarter där? Det kan inte vara nödvändigt att alla höga ämbeten trängs i Stockholm, men däremot är det angeläget att det finns produktivt verksamma människor, som får leva kvar i denna stad och i denna region. Utvecklingen i Stockholm med alltmera högkvalificerade industrier, med rutintillverkning flyttad ut i landet, innebär att arbetslöshet på ett nytt sätt drabbar denna region. Vi har för första gången på länge en ganska omfattande arbetslöshet inom den unga generationen. Det är inga ointressanta siffror. Det finns 3 165 arbetslösa i Stockholm. Därav är 570, alltså 18 procent, under 25 år. Det är intressant att se att det inte bara är ungdomar med grundskola, utan det är betydande grupper av ungdomar med realexamen. Det är också ungdomsgrupper med fackskola, gymnasium och universitet som är arbetslösa. Det fenomenet har vi inte haft förut, och det hänger samman bl.a. med denna regions sysselsättningspolitiska och arbetsmarknadspolitiska utveckling. Någon kan säga: Det finns arbete på annat håll i landet. Jo, men vi vet alla att många tycker att det är ganska upprörande när någon flyttar från glesbygd till stad. Det saknas inte sådana röster här i debatten i kammaren. Det kan ju också tänkas att den som bor i en storstad. vill. bo kvar där han en gång har bosatt sig. Storstockholm är bostadsbristens huvudstad. Fortsatt kontorisering, spekulation och hyresocker kännetecknar i hög grad Stockholms hyresmarknad. Det för med sig andra problem som jag av tidsskäl inte skall gå in på men som alla känner. Storstockholm har en bostadskö på 122000 personer. Av dem är 57 800 direkt bostadslösa, d. v. s. saknar egen direkthyrd lägenhet. Av dessa är 11 800 bostadslösa med minderåriga barn. Bostadsförmedlingen förmedlade år 1966 totalt 6 786 lägenheter, varav 3000 gick till bostadslösa. Övriga lägenheter förmedlades på annat sätt, ofta efter principer som inte tål dagsljus. Stockholms relativa andel i bostadsbyggandet har under det senaste årtiondet minskat. Man kan göra den repliken att en förbättring inträtt det senaste året, men det är inte rimligt med denna minskning av bostadsbyggandet, särskilt som Stockholm har en mycket stor folkökning, ungefär hälften av landets. Jag avstår från starka ord. Jag vill bara säga att det är orättvist mot de människor som bor i denna region och som vill bo där. Kvoten på 20 000 lägenheter för Stockholm är för liten. Det innebär att ambitionsgraden hos dem som skall bygga desutom nedbringas. För att höja ambitionsgraden hos dem som skall bygga bostäder bör stockholmsregionen ha en väsentligt högre kvot som svarar mot folkmängden. Kanske bör Stockholm ha en kvot på 25 000 eller 30 000 lägenheter. Kreditpolitiken till bostadsbyggandet får inte skötas så att stora produktionsserier måste brytas, att vissa företag måste låta bostadsbyggandet gå för halv maskin, att effektiva byggarbetslag måste upplösas och skickliga byggnadsarbetare tillfälligt gå arbetslösa, kanske så länge att de vissa år hade hunnit bygga tusentals lägenheter. Rent paradoxalt tycker jag bostadsnödens drama blir när den arbetslöse byggnadsarbetaren står i bostadskö. Byggandet i storstockholmsregionen har förbättrats under det senaste året, men tillfredsställande är det inte. Därtill har utvecklingen tillåtits gå i banor som gör att vi har tomma lägenheter mitt i bostadsbristen därför att de är för dyra att hyra.

Herr talman! Sedan länge har det varit känt — remissdebatten understryker dessa fakta — att de borgerliga partierna, och då främst folkpartiet och centerpartiet, metodiskt arbetar för att skapa en borgerlig front mot arbetarrörelsen. Målsättningen är att i årets riksdagsmannaval erövra majoriteten i riksdagen och därefter övertaga regeringsmakten. De borgerliga partierna kommer inte att sky några medel i syfte att nå denna målsättning. Vad gör då arbetarrörelsens partier och organisationer för att möta denna borgerliga stridsformation? Finns det några krafter i rörelse för att exempelvis skapa en arbetarfront mot den borgerliga fronten? Vänsterpartiet kommunisternas brev till SAP om valteknisk samverkan var väl ett utslag för sådana försök. Jag beklagar uppriktigt att SAP så kategoriskt avböjde diskussioner om detta förslag. Jag kan visserligen förstå SAP:s ståndpunkt, men någon öppning borde ha lämnats för vidare dialog i det ämnet. Nu tror jag inte att en valteknisk samverkan var det enda riktiga sättet för samverkan. Frågan om arbetarmajoritetens vara eller icke vara kan inte vara en teknisk fråga. Här kan man lära av de borgerliga partierna. De har sedan några år tillbaka framhållit betydelsen av politisk samverkan i frågor där detta är möjligt. Undan för undan har de sökt politisk samverkan för att ur denna slutligen få fram en teknisk valsamverkan. För arbetarrörelsens partier borde samma sak gälla. Det finns enligt min mening möjligheter att knyta fastare band på grundval av å ena sidan SAP:s näringspolitiska program och LO:s arbetsmarknadspolitiska program 1967 samt å andra sidan vänsterpartiet kommunisternas motsvarande program. I de båda näringspolitiska programmen återfinnes tanken att utvidga den politiska demokratin mot ekonomisk demokrati. Ett förverkligande av dessa grundtankar skulle kunna betyda att den förkättrade blandekonomin fick ett kvalitativt nytt innehåll, att vi kunde inleda ett utvecklingsskede, i vilket kapitalägarintressen och = vinstintressen kunde underordnas samhällsintressena. Det är väl detta vi just nu eftersträvar, alltså att öka samhällsinflytandet och ge samhället en utslagsgivande roll i det ekonomiska livet. Med den starka anknytning programmen har till förgrundsproblemet för dagen — tryggad sysselsättning — borde det finnas god grund för en enhetlig arbetarfront. Från vänsterpartiet kommunisternas sida borde det inte vara svårt, särskilt som det står i dess arbetsmarknadspolitiska program följande: »LO:s arbetsmarknadspolitiska program stödjer de uppfattningar vi företrätt och företräder.» Om nu ingenting händer de närmaste månaderna vad beträffar upprättandet av en arbetarfront mot den borgerliga fronten, har vi att emotse en valstrid där arbetarrörelsen är splittrad. Mest splittrad är den s.k. socialistiska vänstern. Från att arbetarrörelsen hittills bestått av två partier, finns det nu fyra partier, rörelser eller riktningar. Striden mellan medlemmar i vänsterpartiet kommunisterna och socialistiska förbundet, mellan medlemmar i vänsterpartiet kommunisterna och det socialistiska förbundet å ena sidan och medlemmarna i det s.k. kommunistiska arbetarförbundet å andra sidan, står hård. Parollen »samling vänster» kom av sig redan från början. Det pågår ett skuggspel på den s.k. vänsterkanten med en rik flora av fraser, avsedda att dölja svagheterna och oenigheten. I det politiskt förvirrande läge, som uppstått på den s.k. vänsterkanten, borde det inför ett av vårt lands viktigaste val framstå som en politiskt bjudande plikt att kommunisterna tar initiativet till att skapa det läget inför valrörelsen att inga arbetarröster eller arbetarmandat blir bortkastade i onödan. Det är uppenbart att kommunisterna i många av landets valkretsar inte kan ta mandat. Beträffande de kretsar och de län där detta läge verkligen står klart för alla och där det samtidigt är risk för att socialdemokratiska mandat går till spillo vill jag, herr talman, från denna talarstol rikta en uppmaning till alla kommunister att icke ställa upp med egen lista. Detta måste vara så mycket lättare som denna metod prövats tidigare och då valperioden för de nyvalda ledamöterna endast omfattar två år. Det måste vara så mycket lättare också därför att nästa riksdagsmannaval äger rum med en ny och för vänsterpartiet kommunisterna rättvisare valordning. Jag har varit, och är, i många avseenden kritisk mot socialdemokratins politik, vilket säkert framgått av min politiska verksamhet i denna kammare. Jag har 40-årig erfarenhet av aktivt politiskt arbete inom arbetarrörelsen och jag är född och fostrad inom denna. Med denna bakgrund kan jag inte tänka mig att medverka till eller underlätta tillkomsten av ett läge där en borgerlig regering skulle ges chansen att efterträda en socialdemokratisk. Jag vill inte dölja att uttalanden som under senare tid gjorts av ledande medlemmar av vänsterpartiet kommunisterna med anledning av situationen i Danmark inger mig stora bekymmer. Kan det ha någonting med socialistisk politik att göra att sex medlemmar av en socialistisk parlamentsgrupp bryter sig ur gemenskapen, störtar en socialdemokratisk regering, sätter arbetarmajoriteten ur spel och spränger sitt parti för att bilda ett nytt? I Tidsignal som står vänsterpartiet kommunisterna nära får vi rådet att agera lika kompromisslöst och, som det heter, »även om det skulle leda till att arbetarregeringen föll». Samtidigt uttrycker Svenska Dagbladet förhoppningen, att den dag skall komma då det som i Norge och Danmark anses rimligt, att socialistiska parlamentsledamöter inte drar sig för att fälla en arbetarregering. Jag vill, herr talman, deklarera att jag trots andra uppfattningar än socialdemokratins aldrig kommer att medverka till en sådan utveckling.

Herr talman! Först några ord om den debattordning vi har här i riksdagen. Det måste betecknas som föga tillfredsställande att man först efter två dygn får möjlighet att från denna talarstol bemöta talare som haft obegränsad tid för att framföra sin kritik. Utan att hänsyfta på detta speciella fall vill jag säga att man som sagt kan få vänta ett par dygn på ett tillfälle att bemöta de mest ohemula angrepp som kan förekomma. Inte för att det spelar någon stor roll för den enskilde talaren, men nog måste det förrycka debatten och ge den stora allmänheten en missvisande bild av meningsutbytet, den allmänhet som ändå har ett visst intresse av vad som försiggår i dessa lokaler. Det är en ordning som vi inte längre kan stå till svars med. Där måste vi få en ändring till stånd! Sedan vill jag ännu en gång rätta ett uttalande av finansministern.

Det förhåller sig inte alls så som finansministern sade, att skogsägarna vägrade avverka därför att de inte fick ut de priser de ville ha. De har godtagit mycket lägre priser än fjolårets, och de vill gärna avverka. I den mån de begränsar avverkningarna beror detta på att industrin inte vill ha virket. Det förhåller sig alltså tvärtemot vad finansministern gjorde gällande. Det är på köparsidan felet ligger — eller rättare på konjunktursidan. Man behöver inte lika mycket virke inom t.ex. pappersbruken när man kör med begränsad produktion. I detta konjunkturläge försöker naturligtvis varje industriidkare att minska varulagren. Jag skulle till finansministern av det virke, som vi har svårigheter att avsätta, kunna sälja miljoner kubikfot till priser väsentligt under fjolårets, 12— 15 procent lägre. Om finansministern bara anger hur mycket det skall vara, så skall det komma fram. Jag hoppas dock att vi i fortsättningen skall slippa att höra en så missvisande och klandrande beskrivning från finansministern. Jag känner finansministern och vet, att han inte gjorde sitt påstående mot bättre vetande. Finansministern var emellertid illa underrättad. Om man får besked om att det verkliga förhållandet är ett helt annat än vad man gjort gällande, bör man nog ge till känna att man blivit vilseledd. — Men det är naturligtvis en sak som var och en själv får bedöma. Hur man handlar är beroende av hur samvetsöm man är. Finansministern sade i sitt anförande i torsdags om mitt inlägg att han nu var mindre belåten med min ståndpunkt än han tidigare varit. Han hade förut tyckt att det varit trivsamt — jag tror han använde det ordet — att höra mig mana till återhållsamhet. Jag har gjort detta därför att jag tyckt att det varit riktigt, och jag tror att finansministern måste medge att jag regelmässigt har medverkat till att hålla tillbaka, till att dra in köpkraft när situationen har varit sådan att det behövts. Jag skulle tro att jag har hört till de mindre tveksamma när det har gällt att klart säga ifrån därvidlag. Jag tror inte att jag har intagit en annan hållning i dag.

Jag sade bl.a.: Budgeten — alltså för det kommande året — är väl i stort sett riktigt avvägd. Då blir utgångspunkten att ökade utgifter för reformer på det hela taget bör motsvaras av besparingar eller intäktsökningar. Detsamma gäller, sade jag, naturligtvis permanenta skattelättnader. Jag tänker då inte på temporära sådana, som kan vara rent konjunkturbetingade och syfta till att skapa en mer expansiv politik. Det finns alltså inte minsta tecken till ändrad grundinställning hos mig i detta avseende. Jag återkommer till ämnet om en liten stund. Sysselsättningskris har vi. Vi har registrerade arbetslösa — vi har dem i beredskapsarbete och vi har en ganska stor dold arbetslöshet. Den tror jag inte man skall bagatellisera genom att säga att den i regel gäller sådana som har det väl ställt. Det är i mycket stor utsträckning småbrukare som befinner sig i väsentligt mera blygsamma omständigheter än de som tillhör arbetslöshetskassorna; detta tror jag finansministern vid närmare undersökning skall finna. Bland de arbetslösa vill jag också räkna en del av dem som deltar i omskolningskurser. När jag säger en del betyder det naturligtvis att jag är klart medveten om att i ett dynamiskt samhälle som vårt är en permanent omskolning erforderlig. Men hur är omskolningens kapacitet bestämd? Är den bestämd i förhållande till ett dokumenterat eller väntat behov av en viss typ arbetare eller i förhållande till antalet arbetslösa? Därom har vi mig veterligt icke fått någon redovisning. En avgörande fråga är hur många av dem som deltar i omskolningskurser man kan räkna som verkligt arbetslösa. Jag medger att i vårt samhälle är det felaktigt att räkna alla dessa. Jag gav uttryck för att jag inte var belåten med budgeten. Jag sade att den var något för passiv i den nuvarande situationen med outnyttjad kapacitet. Vi har för mycket outnyttjad kapacitet av arbetskraft och fabriker etc. för att man skall kunna betrakta budgeten som tillfredsställande. Jag vet inte om finansministern längre fram kommer med något förslag härvidlag, men i så fall må det väl inte vara förmätet att redan i dag peka på att det finns anledning vara uppmärksam och följa med. Det bör även oppositionen kunna göra. Jag talade vidare om att vi sedan decennier här i vårt land fört vad som kallas en aktiv konjunkturpolitik. Den inleddes på 1930-talet genom den s.k. kohandeln — förkättrad och begabbad på många håll. Jag minns hur jag då, som politisk nybörjare, fick göra mina första lärospån med att vara ute och försöka försvara denna politik. Jag tyckte inte att det var en otacksam och svår uppgift, utan jag fann att det förelåg en ganska stor förståelse för den politik som fördes. Naturligtvis kan vi diskutera hur mycket det ena och det andra verkade i det sammanhanget. Men utom tvivel står att de åtgärder som vidtogs, syftande till att sätta armarna i verksamhet och på det sättet även skapa avsättning för produktionen, var av oskattbart värde för vårt folk. Vi har fortsatt att driva den aktiva konjunkturpolitiken. Merendels har vi under lång tid haft en god konjunktur, och därför har åtgärderna kommit att bli rätt ensartade för att inte säga ensidiga — men de skulle så vara naturligtvis. Det gällde att minska köpkraften, därest vi inte hade tillräckligt med arbetskraft och fabriker för det tillgängliga köpkraftskapitalet. Nu har det nästan övergått till en vana att detta skall vara den enda vägen, det enda ledet, i den aktiva konjunkturpolitiken. Men vi måste väl besinna att saken har två sidor! I en situation när vi har outnyttjad arbetskraft och outnyttjad kapacitet i våra fabriker är det väl ändå angeläget att försöka se till att vi får produktion och därmed en stegrad efterfrågan som ger ökad avsättning för varorna. Om finansministern — jag rekommenderar honom fortfarande att läsa referatet av vad jag sagt — håller sig till vad jag verkligen sagt skall finansministern finna att jag inte vågat mig på något uttalande om konjunkturutvecklingen för längre tidsperiod än första halvåret i år. Jag har vidare konstaterat att bedömningarna är något varierande. Finansministern är nog litet mer optimistisk än många sakkunniga och än t.ex. LO, där finansministern väl tidigare varit medlem. LO förefaller ha en något mer pessimistisk inställning än finansministern har. Men det må vara hur som helst med det. Jag har sagt att man i nuvarande läge bör försöka sysselsätta folket i våra anläggningar, försöka få människorna att utföra ordinarie arbeten. Det är nämligen det de vill i stället för att bli undsatta av arbetsmarknadsstyrelsen. Därmed är ingenting ofördelaktigt sagt om den hjälpverksamheten, tvärtom. Jag hänvisar på nytt till mitt tidigare anförande. Jag sade att jag var beredd att rösta för att finansministern får alla de pengar som han begär i det syftet. Det råder ingen divergens på den punkten. Vad var det nu för halsbrytande saker jag var inne på? Det är dem vi skall tala om, herr finansminister. Först och främst gällde det omsen på investeringsvarorna, där jag ville byta ut finansministerns metod mot en som förefaller mig rättvisare. Den metod som finansministern här anvisar har, sade jag, den svagheten att när det regnar välling är den fattige utan sked. Detta avdrag kan nämligen inte de tillgodogöra sig som inte har vinster överstigande vad som erfordras för normala avskrivningar, och i dag, herr finansminister, är det många i olika branscher som befinner sig i den situationen. Jag vill inte utan vidare godtaga en metod som missgynnar de svagaste och dem som bäst behöver stöd. Vårt förslag drar inte några stora kostnader, om vi tar bort de 150 miljoner kronor som finansministerns förslag kostar. Lagändringen lär inte kunna träda i kraft förrän tidigast den 1 mars, om den föreslås av oss i en motion. Kostnaderna för vårt förslag blir som sagt små, sedan vi har dragit bort kostnaderna för finansministerns enligt min mening helt orättfärdiga metod. Det är mycket sagt, men jag står för det. Vidare anser jag att man temporärt skulle kunna gynna industrin genom att ta bort energiskatten. Jag har uttalat mig om konjunkturen för första halvåret och också om åtgärder för första halvåret. För helår skulle enligt kontrollstyrelsen borttagande av energiavgiften röra sig om netto 140 miljoner kronor. Hur många miljoner det blir för låt oss säga tre å fyra månader är lätt att räkna ut. Det blir några tiotal. I fråga om omsen sade jag att man inte får utesluta den i ett sådant här sammanhang. Jag använde det uttrycket, vilket med vanligt läsesätt väl innebär att jag menar att om konjunkturförsämringen fortsätter så skall man även gå den vägen att släppa ut köpkraft, att man lättar på omsen. Det hindrar inte finansministern från att ogenerat summera och summera och få ihop våldsamma belopp. Men läs litet grundligare och räkna litet bättre, så tror jag att vi har mycket lättare att förstå varandra även i den här saken! Det var inte någon överdrifternas rekommendation som jag kom med. Jag återgår så till den aktiva konjunkturpolitikens två sidor. Jag skulle tänka mig att finansministern inte vill inta den ståndpunkten att man inte i vissa lägen skall öka köpkraften för att sysselsätta arbetslösa och för att bättre utnyttja våra anläggningar.

Skulle finansministern till äventyrs ha en annan principiell syn på denna fråga, tror jag att ett resonemang med herr Geijer kunde vara givande.

Herr talman! Jag blev litet överraskad när jag satt i bänken och lyssnade till herr Hedlund. Han spelade ut en indignation så stor att man nästan kunde tro att den var äkta. Det kan väl bara förklaras av att han har blivit litet illa hanterad både av sina egna och av sina vänner i det andra mittenpartiet sedan vi hade vår senaste överläggning. När herr Hedlund började så här kraftigt trodde jag att han skulle angripa mig därför att jag tog upp hans ståndpunkt i samband med den engelska devalveringen. Jag var också på det 'klara med att han skulle attackera mig för att jag inför kammaren snabbt konstaterade vad det innebar om man skulle följa herr Hedlunds förslag om skattesänkningar, som han improvisationsmässigt serverade oss här ifrån talarstolen för ett par dagar sedan. Men herr Hedlund började sitt angrepp med, som han sade »finansministerns ohemula beskyllningar», att virkessäljarna och skogsägarna av avtalsskäl skulle vägra att sälja virke. Jag har ett ganska hyggligt minne, och jag tror att jag ungefärligen kan återge hur jag presenterade denna fråga i mitt tämligen långa inlägg i torsdags i samband med att vi diskuterade och analyserade = sysselsättningsläget. Jag sade som så, att vi har ett svagare sysselsättningsläge nu och att detta visar sig på vissa speciella områden, bl.a. i skogen. Vi har en lägre avverkning i skogen denna vinter än vad som kan anses vara normalt, och detta gäller för de privata skogsägarna. Jag meddelade då att jag i höstas läste en artikel i en av de facktidskrifter som varje vecka går ut till de organiserade skogsägarna. I den artikeln uppmanades dessa att hålla igen med avverkningarna. Jag minns att jag såg på herr Hedlund just när jag sade detta och att herr Hedlund nickade instämmande i sin bänk. — Detta var för ett par dagar sedan, men han fortsätter att nicka instämmande även i dag. Så långt är det följaktligen klart. Man uppmanade således skogsägarna via deras ekonomiska tidskrifter att hålla igen med avverkningarna. Detta var i själva initialskedet av förhandlingarna mellan skogsägarna å ena sidan och skogsindustrin å den andra. Jag förstår inte varför herr Hedlund blir så indignerad över detta konstaterande. Det är ju alltid en intressemotsättning när två parter sätter sig att förhandla. Köparen vill ha virket så billigt som möjligt, och säljaren vill ha så mycket som möjligt när han säljer. Liksom man på den fackliga sidan kan använda vissa metoder för att understryka sin uppfattning i intressefrågor, kan man göra det från skogsägarnas sida. Jag anklagar inte skogsägarna, om de använder en sådan här uppmaning för att sätta styrka bakom sin förhandlingsattityd. Om herr Hedlund uppfattade denna kritik så illa, får hans eget samvete och det är väl inte så förskräckligt ömtåligt — avgöra vilken grad av kritik han skall lägga in i detta. Jag bara konstaterar att det var så och att det följaktligen medfört det resultatet att vi har en lägre avverkning i de privata skogarna i vinter. Nu säger herr Hedlund att denna uppmaning tillkom av den anledningen att man förutsåg att det inte skulle behövas virke i samma utsträckning som tidigare — man kan ju inte låta virket ligga upphugget utan att transportera det till upparbetningsplatserna. Det sade herr Hedlund redan för ett par dagar sedan, och han var inne på samma tema nu när han i sin egenskap av virkessäljare förklarade sig villig att leverera en viss kvantitet till mig — om jag var intresserad — för att lätta upp situationen.

Jag skall inte säga att samvetet är sjukt hos herr Hedlund — jag har ju varit inne på hans samvete en gång tidigare — men jag är helt oförstående för den indignation som herr Hedlund spelar ut från talarstolen, och jag refererar mig själv mycket korrekt på denna punkt. När herr Hedlund sedan kommer över till frågan om skattesänkningarna blir det kanske litet mera materia i debatten, och då blir det väl också litet intressantare. Herr Hedlund säger att vad han sade nu sist innebar att det var »temporära skattesänkningar» som han var ute efter. Jag måste bekänna att jag blev utomordentligt överraskad när jag satt i bänken och hörde herr Hedlunds skattesänkningsprogram. Herr Hedlund försöker nu efterjustera detta. Han har med hjälp av sitt partikansli gjort en del kontrollberäkningar. Jag kan väl säga som det någon gång sagts att det knappast var en enda siffra som var rätt, det fann jag när jag hastigt försökte kontrollera vad han sagt här från talarstolen.

Jag har redovisat inför riksdagen att detta på ett år betyder ett skattebortfall för staten på 900 miljoner kronor. Eftersom herr Hedlund vill att åtgärden skall vara temporär, vill han förmodligen att den skall tillgripas så snabbt som möjligt. Jag antog att det tidigast skulle kunna ske den 1 april. Detta är ändå en sak som man inte kan komma hattande med från den ena veckan eller månaden till den andra. Om det skall vara någon mening med det hela, får man väl lämna den temporära skatteeftergiften under 1968. Jag uppskattade detta till någonting mellan 600 och 700 miljoner kronor, eftersom skattebortfallet på ett helt år är 900 miljoner kronor. Vidare ville herr Hedlund temporärt sänka eller ta bort energiskatten för industrin. Jag gjorde en snabberäkning av vad det skulle kosta och kom fram till 350 miljoner kronor, om man låter inkomstbortfallet gälla från den 1 april. Det är en ganska försiktig beräkning. När herr Hedlund kommer med en siffra på 150 miljoner kronor, måste det ha slarvats i hans partikansli. Slutligen ville herr Hedlund sänka den allmänna omsättningsskatten med — jag gissade här — 1 procent. Vi har aldrig justerat omsättningsskatten med mindre än 1 procent. För att nu inte dra alltför stora växlar på herr Hedlunds skattesänkningsambitioner antog jag att han temporärt ville sänka denna skatt med 1 procent. En sådan sänkning kan tidigast vidtagas från den 1 april, och den måste i så fall också hålla året ut, eftersom vi inte kan variera så snabbt. Från dessa som jag tycker ganska plausibla antaganden — om man skall ta herr Hedlund på allvar — kommer man då fram till att det här är fråga om en ökad statlig upplåning under 1968. Jag tillät mig att säga att man kan leka med tanken att notera detta på innevarande budgetår, nästa budgetår eller kalenderår, men lämpligast är väl att ta det på kalenderåret. Herr Hedlunds skattereform kommer då att öka den statliga upplåningen med nära 1,5 miljard — jag vill minnas att jag här kom fram till 1,4 miljard kronor.

Detta yttrande kunde visserligen relateras till den budget som börjar den 1 juli, och herr Hedlund skulle formellt vara fri att rekommendera en ökad upplåning från februari till och med juni månad, d. v. s. den tid vi har kvar av innevarande budgetår. Men vem som helst fick väl ändå den uppfattningen att herr Hedlund betraktade situationen så, att han under inga förhållanden skulle kunna tänka sig någon som helst ökad upplåning nästa budgetår. Han gick t.o.m. längre — kanske för att föregripa ett utspel från någon av hans borgerliga partikolleger, eller från en av dessa rättare sagt — och sade att han inte kunde tänka sig en skattesänkning som skulle finansieras genom ökad upplåning. Nu invänder kanske herr Hedlund att allt detta skall hänföras till hur han bedömer situationen efter den 1 juli. Jag har sagt att jag tror på en konjunkturuppgång, men jag tror inte att situationen precis på ett bestämt datum blir så oändligt förändrad. Förändringen i och med juli månads inträde kan inte vara så markant i förhållande till mars, april, maj och juni, att man kan diskutera den statliga upplåningen från så lättsinniga utgångspunkter som herr Hedlund gör. Herr talman!

Jag tillät mig säga att jag tyckte bättre om herr Hedlund när han var ekonomiskt ansvarsfull än när han var ekonomiskt ansvarslös. Herr Hedlund har ju många gånger stått i talarstolen här och gjort gällande att vi har marscherat för snabbt och haft svårigheter på grund av denna snabba marsch. Vi har trott oss om för mycket och vi har fått lida för detta. Jag tycker bättre om herr Hedlund i denna hans attityd än i den han senast presenterade och vilken jag ansåg ha ett inslag av inflationism. Herr Hedlund tror att skattesänkningarna skulle klara den strukturmässiga arbetslöshet som vi har i dag, och därifrån kan man ju ta upp en lång och intressant diskussion. Jag är helt övertygad om att ifall herr Hedlund tänker över detta litet närmare så vidhåller han inte sin uppfattning. Vi har i dag 2,2 procent arbetslösa av dem som är anmälda som arbetsföra. Det betyder att 97,8 procent av de arbetsföra har sysselsättning. Man säger att det finns en dold arbetslöshet i dag, men en sådan har det väl funnits i alla tider. Den är förmodligen mera känd i dag, ty vi har nu en mer energisk arbetsmarknadsorganisation. I den här debatten har vi också hört att det man i dag betraktar som arbetslöshet tidigare inte alltid betraktades som sådan. I det långa loppet har dess bättre 97—98 procent av det svenska folket arbete och inkomster. Vi kommer att höja dessa inkomster under 1968 med låt mig säga 6, kanske 7 procent, men att dessa höjda inkomster speciellt skulle åstadkomma en efterfrågan på de områden där svårigheter uppstår i dag, det tror jag inte på. Att de skulle konsumera mera papper och därmed hjälpa en del små sulfitindustrier som har det besvärligt, det är det inte heller någon som tror på. Däremot har vi anledning att räkna med att vi genom likvidisering som spreds ut jämnt över alla människor — och det är ju det som herr Hedlund är ute efter, när han talar om sina generella metoder — skulle få en efterfrågan på andra områden, där vi efter ett strikt ekonomiskt betraktelsesätt inte behöver en ökad efterfrågan. Det är möjligt att folk skulle köpa litet mera kläder. Men vi har ingen garanti för att det blir kläder som är tillverkade i Sverige. De har kanske tillverkats i Portugal, Jugoslavien eller någon annanstans. Följaktligen gör en sådan sak utslag på importen, utan att ge någon sysselsättning i Sverige. Det är mycket möjligt att ett sådant allmänt utbredande av en extra köpkraft, utöver den köpkraft man skaffar sig via löneförhandlingarna, kan medföra att folk resonerar som så, att om de inte kunde resa till Mallorca eller Kanarieöarna i fjol, så kan det bli möjligt i år. Här har vi ett konsumtionsområde som ökar stadigt år efter år och gör vår interna turistbalans 100 till 150 miljoner kronor sämre för varje år. Hela föreställningen att man genom att gå på i dag med generella stimulanser skulle hjälpa upp de speciella områden som har det besvärligt, det är ytterligare ett uttryck för ansvarslöshet som inte är karakteristisk för herr Hedlund. Detta är ett, herr talman, illa genomtänkt utspel av honom. Han förstår det säkerligen själv, eftersom han tar i med sådan indignation när han i dag från talarstolen kommenterar vad jag sade för ett par dagar sedan. Jag har aldrig bestridit att centerpartiet har varit intresserat av att hjälpa till i strävandena att komma till rätta med arbetslöshet och sysselsättningssvårigheter. Herr Hedlund gillar inte vår metod. Jag tror dock att den metoden från saklig utgångspunkt är bättre än den generella påspädning som herr Hedlund vinkat med. Visst är det väl riktigt, att herr Hed lunds företrädare hjälpte till 1933, kanske tidigare än övriga borgerliga partier. Men det är väl en sak som inte har så mycket att göra med den fråga som vi talar om i dag. Jag erkänner gärna att vi har fostrat upp en borgerlig opposition, så att även denna nu är på det klara med att samhället har skyldigheter gentemot de arbetslösa. Jag skall gärna ge herr Hedlund det erkännandet, att hans företrädare var de första inom de borgerliga partierna som socialdemokratin kunde övertyga härom. Centerpartiet fick ju också en del tillbaka; kohandeln var ju ett ömsesidigt givande och tagande, även om man på båda hållen fick en ökad aktivitet. Men då var utgångsläget litet annorlunda. Vi hade en registrerad arbetslöshet på över 200 000. Men det var dåligt med registreringen på den tiden — på den punkten är jag vittnesgill — och jag skulle snarare uppskatta arbetslösheten vid det tillfället till 400 000. Kohandelins ekonomiska innebörd var att man satsade mellan 200 och 250 miljoner kronor för att aktivisera ekonomin. I dag har vi mitt under vintern en arbetslöshet på ungefär 50000 väl registrerade — jag bortser från en särredovisning av de köldpermitterade en dag då det var synnerligen olustiga väderleksförhållanden. I den situationen satsar vi för närvarande bortåt 1,5 miljard på arbetsmarknadspolitiken. Det visar ju, som jag sade tidigare då vi talade om detta, att vi i dag har helt andra ambitioner, men därmed vill jag inte säga någonting förklenande om kohandeln; den bröt isen för den nu introducerade och riktiga arbetsmarknadspolitiken. Herr talman! Jag har inte så mycket mer att säga. Jag tyckte kanske att herr Hedlund hade kunnat spara sin indignation till ett något lämpligare tillfälle, och jag beklagar att han inte gjorde det. Ian hämtade i stället näring till den ur mitt inlägg om uppmaningen att avverka i skogen i något lugnare takt, som om det skulle ha varit något alldeles speciellt angrepp på honom personligen — naturligtvis var det inte det! Men att herr Hedlund har en tokig uppfattning om hur man skall sköta arbetsmarknadspolitiken i dagens läge och om skattepolitiken kan jag ändå inte låta bli att slå fast.
Herr talman! Jag hoppas att det när protokollet kommer skall visa sig, att jag inte talade om något »ohemult» angrepp på skogsägarna. Vad jag sade var att den debattordning vi har innebär, att hur ohemult ett angrepp än må vara så dröjer det två dygn innan man får tillfälle att svara på det. Jag gjorde reservationen att jag inte syftade på något aktuellt angrepp, och jag hoppas att det står i protokollet; så vill jag i alla fall ha det. Jag tror också ganska säkert att det står så. Anledningen till att jag blev något indignerad över uttalandena om skogen var att jag fick det intrycket att finansministern menade, att skogsägarna inte ville avverka därför att de inte fick tillräckligt betalt. Men det var inte så, utan det var bara det att de inte fick sälja. De får inte sälja nu heller; de står i dag i kö för att få sälja — det kan jag intyga. Det finns inte köpare, och då kan de väl inte avverka. Men vi skall väl inte villa bort oss alltför mycket i skogen! Beträffande en av de lämnade sifferuppgifterna har jag liksom svart på vitt från kontrollstyrelsen, vars uppgift inte alls stämmer med finansministerns — det gäller energiskatten från företagen. I kontrollstyrelsens redogörelse står bl.a. att bruttot är mellan 260 och 280 miljoner kronor. Eftersom energiskatten är avdragsgill och 530 procent av beloppet alltså återgår till företagen, skulle det röra sig om mellan 130 och 140 miljoner. Detta är uppgifter in hämtade från kontrollstyrelsen. Jag har ingen anledning att tro att man färgar eller förändrar kontrollstyrelsens uppgifter i ett sådant sammanhang. Det skall alltså gälla 130—140 miljoner per helår.

De hör inte till några kassor och blir därför inte registrerade. Visserligen kan man säga, att de borde väl ha ställt det så att de hade tillhört några kassor. Ja, vi vill ju försöka ordna så att det finns kassor för den här kategorin också. Jag vill än en gång stryka under att jag har ytterst svårt att tänka mig att de 1,2 miljon människor, som nu tillhör kassorna, skall ha något att invända emot att andra också får någon ersättning — bara man inte blandar ihop grupperna på ett sätt som innebär försämring för dem som har ordnat denna fråga förut. Ty vi vill inte förorda någon försämring för dem som förut har ordnat upp detta, visserligen med kraftiga bidrag från samhället men också i betydande omfattning med egna insatser. Men det bör kunna skapas särskilda kassor för de grupper, som inte anser sig höra hemma i de sammanhang där vi nu har försäkringen. Det finns betydande sådana grupper. Sedan vill jag som arbetslösa inte räkna alla dem som är sysselsatta inom omskolningen. Jag sade för en stund sedan, att jag dit ville räkna somliga av dem — jag skall inte återigen gå in på den argumentering jag förde därför att det blir en ren upprepning. Finansministern och jag har den här gången svårt att förstå varandra — mycket svårt. Jag har förstått finansministern mycket bra när han har brukat an vända termen överhettad konjunktur och sagt att vi därför måste dra in köpkraft. Den indragningen har minsann, herr finansminister, inte verkat selektivt utan verkat över hela linjen, men vi har tagit den och menat att den i stort sett har varit till gagn. Ett motsvarande resonemang menar jag att man bör föra i ett motsatt läge. I en situation när man har överkapacitet på arbetskraft och fabriker bör man alltså genom en ökning av köpkraften försöka få sysselsättning för lediga armar och bättre användning för våra industriella anläggningar. Eftersom jag har anknytning också till pappersbranschen vill jag passa på att säga att den nog är den sista bransch som får någon fördel av sådana åtgärder. Den är praktiskt taget uteslutande en exportnäring, och det är ju hemmakonsumtionen vi skall öka. Den ökningen kan ju inte betyda så mycket för papperstillverkarna i detta land. Det ligger helt vid sidan av ämnet, om jag så får säga. Men det finns andra som yttrat sig i debatten som jag har bättre möjligheter att förstå. Jag har talat om en i finansministerns partis styrelse, LO-ordföranden, som i skrift har givit uttryck åt tanken att om detta fortsätter får vi lov att tänka oss någonting i den väg jag har talat om, nämligen att späda på köpkraften. Är det då så underligt, om jag också pekar på den möjligheten, pekar på att detta kan visa sig bli nödvändigt? Jag tror att det också finns andra som har samma uppfattning. Jag har en tidning här, som jag har hört finansministern citera någon gång. Nu heter den Affärsvärlden-Finanstidningen, förut hette den bara Finanstidningen. Där sägs det att »vi kör med halv fart». Det är en herre som heter Göran Ohlin — det är alltså inte politikern Ohlin, utan det är en annan ekonom Ohlin — som säger detta. Det snabbaste sättet att uppnå den stimulans, som skulle behövas, är att pröva vad som inte prövades un der 1967, nämligen en aktivare användning av skattesänkningar som konjunkturpolitiskt medel. Men skall man få fram köpkraft, skall det enligt min mening ske genom sänkning av den indirekta skatten, inte genom några marginalskattesänkningar för de stora inkomsttagarna utan för de stora breda lagren, för människorna i allmänhet. Det är dem man skall sätta pengar i händerna på, så att de kan köpa bättre kläder och skor till sina barn o.s.v. Det kan behövas litet förstärkning i detta avseende, sedan nu barnbidraget har urholkats med någon hundralapp. Men då säger finansministern: Vem vet, om det blir svenska kläder och svenska skor? Nej, det vet man inte! Men finns det någon anledning att tro, herr finansminister, att detta medel skulle slå oproportionellt hårdare på importvarorna än på varuområdet i dess helhet? Jag är naturligtvis fullt på det klara med att det också kommer att slå på importvarorna, något annat vore ju obegripligt. Det kommer att slå över hela linjen, men vi vet att importen dock utgör en mindre del av vår totalvaruförbrukning. Vidare talade finansministern om devalvering och sådant. Jag vill i detta sammanhang fortsätta att citera herr Göran Ohlin.

Mycket som skrivs där är bra, men mycket kan man inte gå med på — var och en får ju bedöma efter sitt förstånd.

Man får också späda på när det är undersysselsättning och oanvänd kapacitet i fabrikerna. Det var detta jag ville att finansministern skulle fundera på. Själv har jag kommit med några uppslag — ingenting annat. Vi har inte motionerat ännu; jag har bara presenterat några uppslag som jag ville att finansministern skulle ta sig en funderare på. Och jag vet att när finansministern har funderat tillräckligt länge, brukar det ibland bli ganska goda resultat.
Herr talman! Herr Hedlund slutade med att vara så vänlig mot mig att jag nu har fasligt svårt för att vara elak mot honom. Men han sade: Läs protokollet och se vad jag sade i mitt anförande. Jag riktade mig, sade han, mot en debattordning som innebär att man får vänta två dagar för att få bemöta de mest ohemula angrepp — och sedan hoppade han på mig med detta om skogen! Då var det väl helt naturligt att jag drog den slutsatsen att herr Hedlund betraktade mitt inlägg som ett ohemult angrepp. Men nu förstår jag att det var en rent akademisk problemställning och en situation som inte hade ett dugg med debatten för två dagar sedan att göra, och jag skall naturligtvis tro herr Hedlund på hans ord. Om man studerar statsverkspropositionen, som nu ligger på varje riksdagsmans bord, skall man finna att energiskatten beräknas ge 900 miljoner kronor på ett år. Om den summan delas upp, finner man att ungefär 400 miljoner kronor faller på industrin och 500 miljoner kronor på enskilda konsumenter. Eftersom jag antog att vi inte kunde sänka energiskatten och sedan höja den igen omedelbart, utan att vi i varje fall måste ha tiden från 1 april till årets slut på oss för sänkningen av industrins energibeskattning, kom jag fram till tre av årets fyra kvartal. Hade jag varit riktigt korrekt, skulle jag därför ha sagt 300 miljoner kronor. Nu sade jag i stället 350 miljoner. Där fanns det alltså något underlag för herr Hedlunds korrigering, men mycket var det ju inte.

Därefter försöker herr Hedlund dra den slutsatsen, att man också när man vill dra in köpkraft borde göra det strukturellt och inte generellt. Det är mycket intressant att fundera över hur man skulle kunna klara en sådan uppgift. Om man skulle komma i en situation, som präglades av en viss överansträngning, skulle man således dela upp de olika branscherna inom industrin och försöka analysera, vilka som i ett sådant läge skulle ha det bäst ställt, och dessa skulle få en extra pålaga. Det skulle ju vara en strukturell indragning. Jag inser dock inte att det i praktiken finns några möjligheter att genomföra detta. Det finns många anledningar till att en bransch kan gå bra och klara sig bättre än andra. Men att tänka sig några strukturella eller branschmässiga indragningar av köpkraft i en överkonjunktur tillhör nog den mera lättsinniga teoretiska debatten.

I och för sig är det ett intressant uppslag, och jag har stor veneration för en skattepolitik som tar starka hänsyn just till dem som har det sämst ställt. Men herr Hedlund kommer att få en svår övertalningsuppgift inom sin partiallians med folkpartiet, om han skall klara en överkonjunktur genom en skärpt progressiv beskattning eller genom att attackera dem som i övrigt har det bättre ställt i vårt folkhushåll. Vi kan inte göra den till synes logiska jämförelsen, att man, om man arbetar med en selektiv sysselsättningspolitik, i logikens namn också skall vara tvingad att arbeta med en selektiv politik när man vill dämpa en konsumtion. Det är två helt skilda ting, som helt enkelt inte går ihop. Sedan är det rätt intressant att herr Arne Geijer med en enda gång har blivit en så verkligt imponerande man i politiska och skattepolitiska sammanhang, att även herr Hedlund i dubbla omgångar åberopar honom som stöd för sin uppfattning. Även jag har läst detta uttalande av herr Arne Geijer. Det får väl tas såsom ett uttalande från en facklig ledare, som går och funderar och tycker att han har ett intresse av att säga det eller det. Jag skulle dock bli utomordentligt förvånad, om herr Arne Geijer gick upp i kammarens remissdebatt och presenterade förslagen såsom i dagsläget angelägna och riktiga skatteingripanden. Han har inte gjort det under denna remissdebatt. Däremot har han på ett mycket effektfullt sätt i första kammaren sysslat med den allmänna sysselsättningsförsäkring, som herr Hedlund tog upp såsom en av de reformer som lämpligen borde genomföras snarast. Detta tycker jag att herr Arne Geijer gjorde så effektivt, att det inte blev så särdeles mycket kvar av ambitionen om den allmänna sysselsättningsförsäkringen i dagsläget. Jag tror att herr Arne Geijer övertygade herr Dahlén från folkpartiet — som jag har glädjen att se här i kammaren — herr Bengtson från centerpartiet och herr Holmberg från högerpartiet om att utspelet med den allmänna sysselsättningsförsäkringen nog var rätt illa genomtänkt just nu och att man sannerligen behöver utreda det problemet mycket ordentligt, innan man är färdig att binda sig för det utspelet. Om således herr Hedlund tar hänsyn till herr Arne Geijers synpunkter i den här frågan med samma allvar som i den andra frågan, så är det ju klart att jag ser det med tillfredsställelse. Herr Hedlund fortsatte med att citera ekonomen Göran Ohlin i tidningen Affärsvärlden. Jag hade nöjet att ventilera dessa frågor med herr Göran Ohlin i förra veckan vid en debatt på Nationalekonomiska föreningen. Jag skall inte lägga ut den texten. Han är väl en respektabel ekonom i alla avseenden. Jag har träffat honom några gånger förut, och han är väldigt rolig att höra på i alla fall — det är ett omdöme som jag med de flesta kan skriva under på. Han talar väl och talar lätt, även om man kanske efteråt, när man börjar fundera på det som sagts, tycker att det fanns litet för mycket av lätthet i argumenteringen. Därför har jag bara en enda rekommendation till herr Hedlund, och det är att herr Hedlund i dessa frågor tänker själv och inte låter Göran Ohlin tänka för sig. Jag tror att det är lyckligast både för herr Hedlund och centerpartiet. Herr Hedlund slutade sitt anförande med en upplysning, som speciellt för mig men, gissar jag, också för flera andra framstår som glädjande. Vi har inte väckt några motioner, inte ännu i varje fall, om dessa skattesänkningar, utan detta är uppslag som jag ber att finansministern tänker på, sade herr Hedlund. Reducerar vi hela frågan till detta, herr Hedlund, ja, då går vi omkring och är lika goda vänner som vi alltid har varit!

Herr talman! Det är klart att man skall iaktta en viss försiktighet, när det gäller olika personers uttalanden och att man skall försöka att själv komma fram till en uppfattning om huruvida det är vettigt eller inte vad de säger.

Efter att ha funderat har jag kommit fram till att den metoden inte är så tokig, ty den utgör det andra ledet i den aktiva konjunkturpolitik som drivits sedan 1930-talet. När man inte förstår sin motpart skall man naturligtvis i första hand vända sig till sig själv och fråga sig, om man uttryckt sig mycket otydligt, och först i andra hand fundera över om den man talat till har fattat fel. Jag måtte ha uttryckt mig mycket otydligt. Jag har inte talat om att omsättningsskattens sänkning eller höjning skulle verka selektivt. Det har jag heller aldrig trott att den skulle göra. Jag är den siste som vill göra gällande att en minskning av omsättningsskatten skulle verka selektivt på konsumtionsökningen. Det finns inte ett ord i mina anföranden om den saken.

I båda fallen vet man visserligen att åtgärderna inte drabbar uteslutande de varugrupper, som man vill skall drabbas, men de drabbar vissa av dessa grupper samtidigt som de drabbar andra. Detta och ingenting annat var vad jag ville framhålla med mitt uttalande att en sänkning av omsättningsskatten skulle komma de breda lagren till del. Om skatteminskningar över huvud taget leder till ökad köplust är detta enligt min mening den bästa metoden. Och jag är Övertygad om att sätter man pengar i händerna på folk — särskilt folk i små omständigheter — så köper vederbörande mera. De kanske också spar en liten slant — jag tror inte att allt går till ökat köpande. Särskilt torde det vara fallet i dessa tider, då folk faktiskt är oroliga för sysselsättningen, eftersom de varannan dag på tidningarnas löpsedlar får läsa att 100 eller 150 man har blivit friställda här och där. Då spars nog en del, men inte obetydliga summor går säkerligen till köp över hela fältet. Jag skulle kunna tänka mig att barnfamiljerna i stor usträckning, som jag sade, använder pengarna till inköp av kläder och skor åt barnen. Det är ytterligare en omständighet som jag inte begriper. Vi har olika siffror i fråga om energiskattens belopp för företagen. Industriförbundet har emellertid vidarebefordrat en direkt uppgift från kontrollstyrelsen, som ligger väsentligt under de siffror finansministern nämnde. Det må vara hur som helst med detta. Men varför drar inte finansministern från sin siffra bort 50 procent, när finansministern vet att detta är avdragsgillt vid deklarationen och att bolagsskatten rör sig kring dessa belopp? Vi har mycket lättare att förstå varandra, om man gör de justeringar och jämkningar som är ofrånkomliga med hänsyn till skattesystemet. Då behöver vi inte ödsla så många onödiga ord på sådana här saker. Vi har gått vid sidan om varandra på ett anmärkningsvärt egendomligt sätt. Jag ifrågasätter därför om vi kommer längre i dag. Vi får kanske resonera vid ett annat tillfälle.

Herr talman! Jag ger mig upp i detta sista skede av debatten bara med anledning av att herr Hedlund tog upp debattordningen i riksdagen och nämnde att det skulle dröja två dagar innan han fick tillfälle till replik efter den diskussion som hade varit. Nu är vi i denna kammare ett 20-tal ledamöter av fotfolket som har strukit sig från talarlistan därför att vi tyckte att det var genant att stå i denna talarstol när riksdagen var så gott som avfolkad. Vi ansåg att det var besvärande att remissdebatten skulle pågå i tre dygn. Partiledarna och regeringen har använt nästan ett heit dygn i denna remissdebatt. Jag tycker att debattordningen är underlig.